Herr talman! Jag skulle kunna göra det mycket enkelt för mig och bara yrka bifall till utskottets hemställan. Sällan har väl ett utskottsbetänkande fått så många rosor som detta har fått av de föregående talarna. Självklart tar vi alla mycket allvarligt på de här frågorna. Det framkommer också av det intresse som har visats och av de initiativ som redan har tagits av bl.a. Landstingsförbundet.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

Herr talman! Kulturutskottets betänkande nr 1 gäller lotterifrågor, främst de problem som varit eller är förknippade med tillämpningen av den lotterilag som trädde i kraft den 1 januari 1983. Frågorna har tagits upp i fyra motioner. I två fall har vi moderater velat visa större förståelse för motionärernas förslag än utskottets majoritet. Det gäller dels frågan om kasinon i Sverige, dels frågan om upphävande av lagen om anordnande av visst automatspel, som problemet med bl.a. ”enarmade banditer” officiellt benämns. Beträffande spelkasinon i Sverige kommer en av motionärerna att tala för sin sak, och jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 1. I motion 1983/84:1898 kräver man att lagen om anordnande av visst automatspel upphävs. Den har tillämpats mycket olika i olika kommuner, och den har lämnat utrymme för allmänt tyckande i socialnämnderna, som har att besluta om speltillstånd. Det bevisas bäst av att många beslut överklagas till högre instans och där avgörs i de flesta fall till de klagandes fördel. Lagen tillkom för att skydda barn och ungdom från de skadliga verkningarna av dåliga ungdomsmiljöer. Vad som skall anses skadligt och dåligt har inte definierats, och det har tolkats mycket olika. Enskilda näringsidkare som erbjuder högst respektabla miljöer har oförskyllt kommit i kläm. På sina håll har rutinmässigt bensinstationer, idrottsklubbar och andra nekats tillstånd till automatspel. Utskottets majoritet är väl medveten om dessa nackdelar, och betänkandet andas faktiskt stor välvilja. Men man förutskickar en utvärdering av lagen någon gång i framtiden. Vi reservanter anser att det finns skäl att göra denna utvärdering redan nu. Lagen har inte tillämpats med likformighet och konsekvens. Det har erfarenheterna redan gett vid handen. Vill vi då inte komma till rätta med olämpliga ungdomsmiljöer? Jo, naturligtvis vill vi det. Motionärerna har också anvisat andra vägar. Men lagen om visst automatspel skjuter över och vid sidan av målet, och jag vill därför yrka bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Tillsammans med ett antal andra moderater har jag avlämnat en motion där vi hemställer att riksdagen hos regeringen begär utredning och förslag om statligt initiativ för tillkomsten av spelkasinon i Sverige. En kort historiebeskrivning på detta område ger vid handen att punktskatteutredningen 1974 redovisade sitt utredningsarbete i betänkandet Kasinoverksamhet i Sverige. Utredningen konstaterade då att det finns ett spelintresse som inte får tillräckligt utlopp i de av staten sanktionerade spelformerna, inbegripet lotterier, tips och totalisatorspel. Från utredningens sida ansåg man att även efter införandet av nya regler om insatser i rulettspel etc. skulle spelintresset komma att kanaliseras till illegala spelklubbar samt att svenskar skulle söka sig till utländska kasinon och där omsätta betydande belopp. På grund härav hade utredningen funnit anledning att föreslå inrättandet av ett antal kasinon i Sverige under statligt överinseende. Härigenom skulle den illegala spelverksamheten motverkas, turismen främjas, valutaflödet begränsas och det allmänna tillföras inte oväsentliga intäkter. Man konstaterade att det i de länder där kasinon förekommer knappast finns några problem med organiserat illegalt spel. Utredningen sade också att en given förutsättning för att tillåta kasinoverksamhet i Sverige måste vara att verksamheten bedrivs på ett sådant sätt att sociala olägenheter undviks och undanröjs i möjlig mån. Utredningens förslag gick sedan ut på remiss. Huvuddelen av remissinstanserna avstyrkte dock förslaget. Kritiken mot förslaget gick främst ut på att punktskatteutredningen inte hade tagit tillbörlig hänsyn till de sociala vådor som kan följa av att kasinon etableras. Därtill ifrågasattes om en legal kasinoverksamhet verkligen skulle innebära en minskning av det illegala spelet, som utredningen anfört. När sedan lotteriutredningen 1979 lade fram sitt huvudbetänkande hade denna inte funnit skäl att ansluta sig till tanken på statlig kasinoverksamhet i Sverige. Fyra år senare, 1983, motionerade ett antal partikamrater till mig i denna fråga. Kulturutskottet avvisade då kravet liksom man gör i år — med samma motivering. Man framhåller risken för sociala vådor av att kasinon etableras i vårt land. Varför har vi då avlämnat en motion i denna fråga i år igen? Jo, därför att vi anser rättvisefrågor vara i grunden så viktiga, att vi inte kan nöja oss med tidigare behandling. Tiden står ju inte stilla, utan åsikter och uppfattningar borde, såsom på många andra områden i vårt samhälle, kunna omvärderas. Se t.ex. på ställningstagandet i fråga om reklam i TV i dag och för tio år sedan! Sverige skall spela hasard som aldrig förr. Svenska folket beräknas 1982 ha omsatt över 6 miljarder kronor på redan befintliga spel såsom tips, lotto, bingo, V65 och lotter. Den stora vinnaren i dessa spel är staten, som får hundratals miljoner, kanske miljarder kronor i skatteintäkter — pengar som ingen politiker tycks säga nej till. Man kan då och då i tidningar läsa om människor som tjänar stora pengar på legala spel, ja, t.o.m. sådana som enbart lever på att spela. Herr talman! Jag har här ett urklipp ur Aftonbladet från den 21 januari i år. Rubriken lyder: ”Jag lever på att spela på trav.” Gösta vann i fjol 2,5 miljoner, men förlorade 1,7. Förtjänst: 800 000 kr. — skattefritt! ”Det finns hundratalet heltidsspelare. Vi lever gott på småspelarnas förluster”, säger han. Om man bortser från befintlig dubbelmoral finns det således inte tillräckliga skäl att säga nej till att spelkasinon får drivas i vårt land. Eftersom det här är en fråga om en mycket speciell verksamhet, som tidigare är oprövad i Sverige, bör, enligt vår uppfattning, staten ha överinseende och kontroll över verksamheten. Om staten eller privata skall driva denna, får den utredning som vi begär ta ställning till. I både västoch östländer drivs kasinon med privata huvudmän eller med staten som huvudman. Beträffande placeringarna av kasinon i Sverige finns många platser som kan vara lämpliga, speciellt om de tidigare har anknytning till turistnäringen. Kasinon är ytterligare ett försäljningsargument för turistnäringen när det gäller att locka nya skaror av utländska turister till vårt land. Vi behöver nya inkomstkällor. Vi bör snarast få en utredning och förslag om etablering av spelkasinon i Sverige. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till den moderata reservationen, nr 1.

Herr talman! Jag har begärt ordet i den här frågan med anledning av att utskottet säger att de önskemål som framförts i motion 634 av Olle Aulin blivit tillgodosedda genom att regeringen undanröjt lotterinämndens beslut. Det tillkännagivandet av utskottet är inte korrekt. Det är nämligen så att de problem som föreningen i fråga haft kvarstår. Det är lotterinämnden som normalt är sista instans i sådana här frågor. En förening kan alltså inte automatiskt gå vidare till regeringen — lotterinämnden avgör själv vilka ärenden som har principiell betydelse. Det innebär att en organisation som heter Y's Mens Club — som under många år haft lotteritillstånd, i Malmö och även på andra platser — har blivit vägrad att sälja den julkalender i lotteriform som organisationen under många år varit ansvarig för. Anledningen är att lotterinämnden på — som jag bedömer det — godtycklig grund har ansett att organisationen är en stödgrupp för KFUM. Så är inte fallet. Det är fråga om en fristående världsorganisation, som finns i 52 länder och som är jämförbar med exempelvis Lions Club, som har en liknande uppbyggnad. Den tolkning man gör är att eftersom en stor del av de pengar som samlas in går till olika sektorer av KFUM:s verksamhet, kan lotteritillstånd inte ges. Därför har den organisationen, som var den första i landet att ge ut sådana här julkalendrar, som är så populära, nu hindrats från att fortsätta den verksamheten. Diskussionen i förarbetena till lotterilagen om vad som menas med stödorganisation är mycket översiktlig. Det ger länsstyrelse och lotterinämnd relativt stora möjligheter till fria och som jag tycker byråkratiska tolkningar. Vill man ha en snäv tillämpning kan resultatet bli så olyckligt som det i det här fallet blivit. Den organisation som börjat ge ut den här kalendern får nu sluta att göra det eller överlåta utgivningen till annan organisation. Det är olyckligt att ideellt arbete på det sättet motverkas. Frågan har uppmärksammats i pressen, bl.a. i Malmö. Tidningen Arbetet har haft en ledare om saken, och jag anser därför att kulturutskottet borde ha ägnat frågan litet större intresse. Definitionen av begreppet stödförening behöver ses över. Jag har inget yrkande i ärendet, men det finns skäl att vid annat tillfälle komma tillbaka till frågan i riksdagen.

Herr talman! Jag vill inledningsvis yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet och avslag på de två reservationer som är fogade till betänkandet. Jag vill först ta upp det inlägg Gunnel Liljegren gjorde om lagen om automatspel. Utskottsmajoriteten har ganska utförligt redovisat de erfarenheter som hittills finns och motiveringarna till att vi tycker att det har gått alltför kort tid för att nu företa ändringar. Det är riktigt, som Gunnel Liljegren säger, att de överklagningar som har gjorts ofta har vunnit bifall. De olika centrala socialnämnderna har reagerat mot dessa utslag. De anser sig ha gjort en seriös bedömning och framför allt inriktat sig på att få bort dåliga ungdomsmiljöer. Nu har inte denna lag varit i kraft under mer än knappt två år, och under den tiden har det redan gjorts en korrigering. Kommunförbundet bedömer att det bör förflyta en längre tid än så innan en utvärdering görs. Som justitieministern också har redogjort för avser man att diskutera med Kommunförbundet hur en utvärdering av tillämpningen skall läggas upp. Utskottsmajoriteten anser därför att det inte nu finns anledning att vidta några förändringar. Jag yrkar därför avslag på moderaternas reservation. Jan-Eric Virgin vurmar för spelkasinon i Sverige. Det finns egentligen inte anledning för mig att kommentera det närmare. I ett tidigare utskottsbetänkande har vi utförligt redovisat alla remissyttranden i vilka förslag om spelkasinon avstyrkts. Jag tycker att den flora av olika spel som finns i Sverige visar att det inte är brist på valmöjligheter. Likaså tycker jag att Jan-Eric Virgin framförde litet konstiga argument när han tog upp frågan om storspelarnas enorma vinster. Han nämnde att någon av dem skulle ha sagt att han levde gott på småspelarnas förluster. Men all lotteriverksamhet medför ju det. Det är de många insatserna som ger underlag för stora vinster, och det är ett förhållande som inte kommer att ändras om vi får ytterligare ett lotteri. Det blir fortfarande en mängd småspelare som förlorar. Man kan nästan fälla en tår — så rörd blir man, när Jan-Eric Virgin säger att snart sagt alla Europas turister skall strömma hit och spela på kasino. Jag tycker att vi skall känna oss för stolta för att försöka locka hit turister med hjälp av spelkasinon. Vi har ett så fint land med en rik kultur och en ren och vacker miljö. Vi har värden av hög kvalitet med hjälp av vilka vi kan få hit turister. Låt oss inte schackra bort dem och i stället lura hit folk för att spela bort pengar. Det är svagt av moderaterna att inte hålla Sveriges fana högre än så. Vi skall inte schackra bort den svenska naturen och kulturen och ersätta sådana värden med lottförsäljning. Därmed yrkar jag avslag på moderaternas reservation i det avseendet. Lars Ernestam beskrev ett enskilt ärende. Jag vill starkt understryka att lotterinämnden inte skall arbeta byråkratiskt. Det är viktigt att följa dessa frågor och se till att det blir en så smidig och vettig tillämpning som möjligt av de regler som gäller. Det är vi ense om.

Herr talman! Det är litet magstarkt att påstå att jag framför konstiga argument när jag säger att det är en dubbelmoral i utskottets behandling, när man tillåter vissa spel men inte andra. Om ytterligare någon spelverksamhet kan komma till stånd som kan främja turistnäringen, så är det väl inget fel i det. Många bäckar små gör en stor å. Vi kan få ytterligare valutainkomster på detta område. Vi behöver inte ha spelkasinot i Travemände såsom ett kasino för dem som bor i södra Sverige. Jag tror inte att vi lurar hit folk, som Ing-Marie Hansson säger, genom en sådan här åtgärd. De som kommer för att njuta av natur och kultur kan göra detta, och de som är intresserade av att spela på ett kasino kan få göra det. Det är vad vi kallar frihet, det är vad vi kallar valfrihet. Utskottet anför kort och gott att det inte finns skäl för en omprövning av utskottets tidigare ställningstagande i frågan. Förra året hänvisade utskottet till den enhälliga kritik som förslaget utsattes för vid remissbehandlingen av punktskatteutredningens betänkande. Den remissbehandlingen skedde emellertid 1974, alltså för tio år sedan. Tiden står inte stilla, utan man kan ompröva beslut som man tidigare har fattat. I detta fall bör det ske i en positiv anda, så att man kan starta kasinon i Sverige.
Herr talman! Vad jag försiktigt ville påpeka var att beskrivningen i detta betänkande inte är korrekt. Man måste ju ta enskilda exempel för att belysa vad man tycker är en godtycklig hantering. Den ena gången kan det vara en förening, den andra gången en annan. Den viktiga fråga som det finns anledning återkomma till och som inte på något sätt behöver vara en partiskiljande fråga är: Hur skall vi kunna få en rimlig och vettig definition av vad som menas med en stödförening?
Herr talman! Till Jan-Eric Virgin vill jag säga att frihet och valfrihet är viktiga ting. Men jag tror inte att någon svensk känner sig försatt i en tvångssituation när det gäller möjligheterna att spela på lotterier i detta land. Det finns faktiskt viktigare frihetsfrågor att slåss för. Vi har ökat antalet lotterier väsentligt under senare år. Jag blir litet upprörd, när man tar till brösttoner. Vad moderaterna vill är til syvende og sidst att tillsätta en utredning om detta. Det finns emellertid i dag viktigare frågor att behandla i Sveriges riksdag och Sveriges regering än om vi skall ha kasinon eller inte. Använd våra utredningsresurser och offentliga pengar på ett vettigare sätt! Det är också en prioriteringsfråga och en bedömningsfråga. Jag tycker att detta förslag är onödigt och dumt. Det finns inte anledning att bifalla motionen eller reservationen. När det gäller Lars Ernestams inlägg vill jag upprepa att intentionen är att vi skall tillämpa bestämmelserna på ett smidigt och vettigt sätt. Man skall följa upp denna sak så att det inte görs några felbedömningar. Huruvida det finns ett felaktigt sakmaterial i utskottsbetänkandet kan jag inte svara på nu under pågående sammanträde. Det får vi undersöka i den fortsatta hanteringen.
Herr talman! Detta är en bedömningsfråga. En del människor tycker att denna sak är viktig, medan en del tycker att något annat är viktigt. Vi anser att det finns resurser för en utredning. Att den skulle bli så dyrbar, kan jag inte förstå. Som jag tidigare har sagt finns det mycket som kan omprövas. Riksdagen skall snart fatta beslut om att införa kvällsöppet i systembutikerna. Det är väl något som man för tio år sedan inte kunde tänka sig. Nu blir det emellertid möjligt, så snart riksdagen har fattat beslut därom. Det kan ofta vara svårt att fatta beslut vid ett tillfälle, medan man vid ett senare tillfälle har gjort en omprövning och tänkt om. Det har skett en utveckling även på detta område.

Herr talman! I kulturutskottets betänkande 3 behandlas också min motion angående den andliga vården. Det här är en fråga som jag uppmärksammat inte minst genom mitt arbete i landstinget. Den andliga vården på sjukhus — det som vi i dagligt tal kallar för Sjukhuskyrkan — är en angelägen verksamhet i helhetsarbetet med vård och omsorg. I den nya hälsooch sjukvårdslagen betonas patientens roll i sjukvården, och att vården skall präglas av en helhetssyn på människan. Till denna helhetssyn hör också den andliga dimensionen — människan har ju både kropp och själ. Det är ofta så att de djupa mänskliga behoven av gemenskap gör sig mer gällande under sjukdom och då kräver mer av omsorg och förståelse. Lika väl som vårdpersonal är ett måste för god vård är sjukhuskyrkan ett stöd och en hjälp för patienten. Den är också ett stöd för de anhöriga och vårdpersonalen i deras arbete kring patienten. Enligt de nuvarande reglerna för tjänsten i sjukhuskyrkan gäller ”att om i ett pastorat finns en eller flera sjukvårdsinrättningar med tillhopa minst 1 200 vårdplatser får en heltidstjänst för präst inrättas”. Jämför man dessa regler med förhållandena i andra länder finner man att insatserna här är mycket knappa. I min motion har jag framfört synpunkter på att vård platsantalet för inrättande av tjänster för andlig vård bör minskas. Även om det anses att frågor som rör tjänster för själavård bland människor på sjukhus ej kan isoleras från det totala resursbehovet, är det en otillfredsställande situation som vi har i dag. Stora sjukhus — centralsjukhus, psykiatriska sjukhus och regionsjukhus — har stora upptagningsområden. Det är oftast inte möjligt för församlingsprästen att följa sina församlingsbor. Det kan vara långa avstånd till hemorten, och det innebär att också kontakten med anhöriga och vänner bryts. Ensamhetskänslan förstärks av den anonymitet som — även om man inte vill det — präglar stora sjukhus. Jag har i min motion velat lyfta fram den psykiatriska vården. Patienter inom denna vårdsektor är i många fall i än större behov än åtskilliga inom kroppssjukvården av att ha tillgång till sjukhuskyrkans tjänster. I HS 90 — utredningen om hälsooch sjukvård inför 1990-talet — kan vi förresten läsa ut att människor med psykiska problem är den diagnosgrupp som förorsakar flest vårddagar i sluten vård. Det finns mycket i dagens samhälle som gör att människors psykiska sårbarhet ökar. När det gäller den psykiatriska vården arbetar man ute i landstingen med att förändra denna i riktning mot öppnare vårdformer. I denna process ställs stora krav på sjukhusen och även på den miljö dit patienterna flyttas. Men många patienter blir kvar på sjukhusen — och det blir de vårdtunga patienterna som stannar. Som jag ser det, krävs ett större antal tjänster för andlig vård vid sjukhus för att tillgodose den angelägna verksamhet som sjukhuskyrkan bedriver. Jag är medveten om att det kan vara problem förknippade med att utvidga verksamheten — inte minst prästbristen kan vara ett problem. Men det är ändå mycket viktigt att arbeta vidare. Herr talman! Även om kulturutskottet delar min uppfattning om vikten av sjukhuskyrkans verksamhet, avstyrks nu min motion. Utskottet hänvisar emellertid till att den fråga jag aktualiserat ägnas stor uppmärksamhet i kyrkokommitténs arbete. Det är viktigt att så sker. Den här frågan är värd uppmärksamhet. Det är angeläget att hitta lösningar som ger en väl fungerande sjukhuskyrka.

Herr talman! Jag skall be att med några ord få komplettera Kersti Johanssons synpunkter om det framtida arbetet när det gäller sjukhuskyrkan. Som Kersti Johansson sade gör man i de olika pastoraten en beräkning. Om det finns mer eller mindre än 1 200 vårdplatser blir avgörande för om en särskild komministertjänst skall inrättas för den andliga vården i sjukhuskyrkan. Min komplettering är att 1982 års kyrkokommitté, som har övertagit utredningsuppdraget från prästtjänstkommittén, förra året gav ut ett diskussionsbetänkande, där stor uppmärksamhet ägnades åt den nya lokala organisationen. Man betonade att detta var just en diskussionspromemoria och att arbetet fortsätter. Man tänkte sig inte i första hand att sänka talet 1 200 för att därmed ge möjlighet till inrättande av heltidskomministertjänster även i de pastorat där antalet vårdplatser är under 1 200. I stället har man diskuterat möjligheten att bilda s.k. stiftssamfälligheter. Grunden för beräkningen skulle i första hand utgöras av befolkningsstorleken i stiftssamfälligheterna, och sedan skulle man räkna ut tilläggspoäng beroende på vilken typ av aktiviteter som skulle bedrivas. Detta skulle naturligtvis göra att stift eller pastorat med stor täthet av vårdplatser — psykiatriska eller andra — skulle få fler tilläggspoäng och därmed skulle kunna få fler tjänster tillsatta. Allt detta är emellertid under utredning i 1982 års kyrkokommitté, och därför har utskottet inte velat föregripa behandlingen. Däremot har man, som Kersti Johansson sade, hållit med motionären om att det här är en fråga av stor betydelse.

Herr talman! I anledning av att statssekreteraren Ulf Larsson dementerat uppgifter i massmedia att säkerhetspolisen skulle ha verifierat påståenden i en bok rörande spionage av tjänstemän vid en ambassad har Anders Björck frågat mig dels om jag delar statssekreterarens uppfattning, dels om jag anser att uttalanden av detta slag innebär att Sverige visar den fasthet och integritet i relationerna med främmande makt som är nödvändigt. Vi skall självfallet visa fasthet, integritet och saklighet i våra relationer med främmande makt. I en bok utgiven av ett förlag ägt av bl.a. Svenska arbetsgivareföreningen utpekas ett stort antal tjänstemän vid den sovjetiska ambassaden som anställda och verksamma underrättelseofficerare. Detta är naturligtvis en allvarlig anklagelse som blir särskilt allvarlig när det skapas intryck av att den svenska säkerhetspolisen bekräftar påståendena. Kan det visas att uppgifterna är riktiga, måste regeringen vidta åtgärder. I detta läge tog statssekreterare Ulf Larsson, som är ansvarig för säkerhetsfrågorna i regeringskansliet, omedelbart kontakt med chefen för säkerhetspolisen för att utröna de faktiska förhållandena. Det klarlades att påståendena om personalen vid den sovjetiska ambassaden icke kan bekräftas av säkerhetspolisen. Detta redovisades offentligt av såväl statssekreterare Larsson som chefen för säkerhetspolisen. Det var nödvändigt och riktigt. Svenska arbetsgivareföreningens förlag och andra får självfallet publicera vilka uppgifter de vill. Tryckfrihetsförordningen kan emellertid inte anses förhindra företrädare för statsförvaltningen att inför allmänheten klarlägga förhållanden av betydelse för landets säkerhet och förhållandet till fftämmande makt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min fråga. Det är dock enligt min mening ett otillfredsställande svar som har lämnats. Den oro som många känner inför statsrådsberedningens handlande i olika sammanhang har snarare stärkts. Jag kan säga att vi i dag i konstitutionsutskottet har diskuterat frågan om en granskning av statsrådsberedningens olika aktiviteter och ställning under senare tid. Det har, herr talman, kommit ut många böcker under årens lopp och skrivits många artiklar om att t.ex. den sovjetiska ambassaden sysslat med olovlig underrättelseverksamhet. Det har emellertid varit en bestämd princip från regeringens sida att inte kommentera innehållet i sådana böcker och tidningsartiklar. I och med att Charlie Nordbloms bok Industrispionage har kommit ut bryter regeringen mot denna praxis. På regeringens vägnar går statssekreterare Ulf Larsson ut och säger bl.a. ”att det är allvarligt att det riktas anklagelser mot praktiskt taget en hel ambassad”. Det här, herr talman, är något nytt för svensk debatt. På sovjetiska ambassaden i Stockholm är man mycket belåten över Ulf Larssons hjälp. Pressattachén Kogojenko förklarar att han är nöjd med att den svenska regeringens representant klargjort ”att boken bygger på lögner”. Ulf Larssons uttalande kommer, oavsett vad syftet har varit, att uppfattas som en varning till författare och journalister som bedriver undersökande journalistik vad avser den sovjetiska ambassaden. Den svenska regeringen är uppenbarligen numera beredd att granska, inte ambassadens i första hand, utan dessa journalisters verksamhet. Risken är att en tystnadens konformism sprider sig över Sverige i fråga om underrättelseverksamhet som bedrivs av vissa ambassader. Herr talman! Jag sade inledningsvis att jag tyckte statsministerns svar var otillfredsställande. Han går förbi en del av frågeställningarna. Jag vill därför för klarhets vinnande ställa tre kompletterande frågor. 1. Avser regeringen i fortsättningen att gå ut och kommentera böcker om sovjetisk underrättelseverksamhet i Sverige? 2. Om så är fallet, får då en eventuell tystnad från regeringens sida om vissa böcker tolkas så att uppgifter som där förs fram är korrekta? 3. Anser statsministern att Larssons uttalande ökar riskerna för framtida sovjetiska krav på regeringsuttalanden mot misshagliga svenska författare? Herr talman! Det är mycket viktigt att få ett fullständigt svar på dessa frågor med tanke på den fortsatta debatten om sådana här viktiga ting i vårt land.

Herr talman! Det är visserligen sant att vi inte brukar uttala oss om alla böcker, men i det här fallet var det anklagelser om brottslig verksamhet, som enligt massmedia bekräftades av säkerhetspolisen, som ledde till en rad krav på och frågor till regeringen. I det läget måste man självfallet ge besked — kan påståendena om brottslig verksamhet bekräftas eller ej? Ulf Larsson har sagt sanningen. Jag frågar mig: Är det fel att säga sanningen? Vill moderaterna förbjuda tjänstemän i regeringskansliet att säga sanningen när de får frågor från allmänhet och massmedia? Moderaternas kampanj i denna fråga är beklämmande. Anders Björck påstår i radion att Ulf Larsson har gjort gällande att SAF-boken är olämplig. Det är såvitt jag kunnat utröna en ren lögn. Något sådant har Larsson icke sagt. De moderata tidningarna går till oresonliga personangrepp på Ulf Larsson: ”krypande, servil, undfallen”, ”blidka Sovjet”. En moderat tidning säger: ”Statssekreterare Larsson löper stor risk att bli behandlad som en svensk Arne Treholt i fortsättningen. Så långt som att påstå att Larsson är köpt av ryssarna vill vi självfallet inte gå. Vi vill inte ens tro att han är det. Men nog måste Larsson förstå om folk börjar undra. Larssons handlande faller väl in i bilden av en åsiktsspion.” På moderatstämman blir angreppet på Ulf Larsson en av huvudpunkterna i föredragningen om säkerhetsfrågor. Vid föredragningen görs jämförelser med förhållandena under andra världskriget som förmodligen skall ge intrycket att Larsson är en anpassling, en medlöpare. Vilken är Ulf Larssons uppgift? Han är ansvarig för säkerhetsfrågor i regeringskansliet. Vilket är hans brott? Han har på förfrågan redovisat sanningen. Moderaternas kampanj är otillständig. Den visar det totalt förgiftade klimat som råder i den säkerhetspolitiska debatten inom moderata samlingspartiet. Moderaterna har grävt en djup förtroendeklyfta i dessa frågor. Det är tveksamt om den över huvud taget kan överbryggas.
Herr talman! Om det råder en förgiftad debatt i Sverige i säkerhetspolitiska frågor, så är skulden framför allt Olof Palmes. Hans vildsinta anklagelser, hans oförsiktighet med orden, hans benägenhet att sätta etiketter på folk — det är där orsaken ligger till att vi har fått en förgiftad debatt i Sverige, som jagtror alla ansvarskännande politiker och medborgare beklagar. Skulden är framför allt Olof Palmes. Sedan är det riktigt att man skall säga sanningen — men gör det då konsekvent, Olof Palme! Varför uttalar man sig plötsligt om den här boken, när man inte har gjort så tidigare? Det är den frågan jag försöker få ett svar på. Vad är det i just denna bok som gör att statssekreterare Larsson måste gå ut och uttala sig? Den här typen av anklagelser har ju kommit ganska många gånger tidigare, och då har regeringen konsekvent undvikit att kommentera. Vad Olof Palme nu gör, genom Ulf Larsson, är att ge dem som inte vill ha någon debatt utan vill lägga locket på en hjälpande hand. Förnöjelsen på den sovjetiska ambassaden är också stor över Ulf Larssons uttalande. Det framgår av tidningsklippen. Dessutom har faktiskt ett antal socialdemokratiska tidningar sagt att Charlie Nordbloms bok är utomordentligt värdefull. Det gäller t.ex. Sydöstra Sveriges Dagblad och Dala-Demokraten. Det finns även ytterligare tidningar som har sagt detsamma. Jag skall inte ta upp tiden med att här citera vad de har skrivit. Det är typiskt för Olof Palme att han i sitt svar säger att det är en bok av Arbetsgivareföreningen. Jag kan upplysa Olof Palme om att det socialdemokratiska Tidens förlag i Norge har beslutat ge ut precis samma bok. Skall herr Palme nu ta avstånd också från partivännerna i Norge?
Herr talman! I massmedia uppgavs: Den svenska säkerhetspolisen säger att uppgifterna är i stort sett korrekta. I det läget ställdes frågorna till regeringen. I det läget måste man svara. Det är den enkla förklaringen. Jag konstaterar: Moderaternas främste konstitutionelle företrädare, som väl herr Björck skall vara, lämnar rent lögnaktiga uppgifter för att komma åt Larsson. Den moderata pressen överöser honom med smädelser. En av dessa moderata tidningar jämför Larsson med Arne Treholt och en åsiktsspion. Moderaternas säkerhetspolitiske expert antyder att Larsson nog är något av en medlöpare och anpassling. Mina frågor är två: Varför talar icke Anders Björck sanning i radion när han skall angripa Ulf Larsson? Den andra, och i och för sig intressantare frågan, lyder: Varför får Ulf Larsson icke tala sanning? Han har inte gjort något annat än redovisat sanningen — att påståendena om brottslig gärning icke kan bevisas. Får icke en statstjänsteman tala sanning?
Herr talman! Det vore bra om statsministern svarade på de tre frågor som jag har ställt, i stället för att rikta en mängd frågor till mig. Vi vet från herr Palmes tidigare agerande att han vill kontrollera riksdagen, konstitutionsutskottets kansli och mycket annat. Men det är riksdagens kontrollmakt som det handlar om. Herr statsministern kontrollerar inte riksdagen. Glöm inte bort det! Det är viktigt. Jag har inte sagt några felaktigheter i Sveriges Radio, som herr Palme påstår. Jag har en utskrift från vad som sades, eftersom jag visste att detta skulle komma upp. Vi vet ju hur statsrådsberedningen agerar i sådana här sammanhang. Herr Palme är slarvig med citatkonsten. Enligt den utskrift som jag här har frågade jag i Ekot — ordagrant — om statsministern delade Ulf Larssons uppfattning att Charlie Nordbloms bok är olämplig. Det minsta man kan säga är väl att herr Larsson har påstått att boken är olämplig. Han har ju fällt en rad förklenande omdömen om den. Svara nu herr Palme på mina tre frågor, som jag ställde i mitt första inlägg! Det vore faktiskt bra för debatten.
Herr talman! Jag har också en utskrift av herr Björcks uttalande i radio. Där säger han att Ulf Larsson har uppfattningen att Charlie Nordbloms bok är olämplig. Ulf Larsson har över huvud taget inte yttrat sig om huruvida boken är lämplig eller inte. Han har sagt att det är allvarligt om ambassadtjänstemän beskylls för en brottslig gärning. Självfallet är det så, för om beskyllningen är riktig skall ambassadtjänstemännen utvisas. Min fråga kvarstår: Varför talar icke herr Björck själv sanning? Han företräder ändå konstitutionsutskottet. Några sanningskrav bör man väl ställa på sig själv. Anders Björcks frågor har jag redan besvarat. Mina frågor är: Får icke en svensk statstjänsteman tala sanning, även om det skulle beröra förhållandet till Sovjetunionen? Av vilket skäl utsätter ni Ulf Larsson för dessa oförskämdheter och denna kampanj, när han endast — på förfrågan — har talat sanning?
Herr talman! Jag börjar med att upprepa mina frågor till herr Palme, så får jag kanske svar på dem. För det första: Avser regeringen att i fortsättningen gå ut och kommentera kommande böcker om sovjetisk underrättelseverksamhet? För det andra: Om så är fallet, får då en eventuell tystnad från regeringens sida i fråga om vissa böcker tolkas så, att uppgifter som förs fram i dem är korrekta? För det tredje: Anser statsministern att Ulf Larssons uttalande ökar riskerna för framtida sovjetiska krav på regeringsuttalanden mot misshagliga svenska författare? Låt mig också fråga: Vad har sagts i TV om sanningshalten i de uppgifter som lämnas i boken? Jag har en utskrift också av det. Säpos representant sade ordagrant följande i TV den 22 oktober: Ja, i princip kan man säga att det är riktigt. Den företeelse som beskrivs där är den verklighet som vi har att arbeta med. Är inte det, om något, ett klart besked?
Herr talman! Det redovisade uttalandet dementerades av säpos chef, liksom uttalandet i Dagens Eko samma dag. Däri ligger också svaret på herr Björcks frågor. Skälet till statssekreterare Larssons uttalande var ju att säkerhetspolisen uppgavs bekräfta anklagelserna i boken. Vi uttalar oss inte om böcker, men i det här fallet var det nödvändigt. När det gäller förhållandet till Sovjetunionen vill jag säga att saklighet är det som gagnar Sverige. Mina två frågor till herr Björck kvarstår. De är ganska allvarliga och börjar bli allt allvarligare. Herr Björck har deltagit i kampanjen mot statssekreterare Larsson. Jag har i kammarens talarstol belagt att herr Björck icke har förmåtts tala sanning. Han har pådyvlat Ulf Larsson en uppfattning om boken som denne absolut icke har gett uttryck för. Jag frågar: Skall man inte tala sanning själv, innan man uppträder med stora later? Så till min andra fråga. Vi har nu konstaterat att Ulf Larsson har sagt att anklagelserna mot dessa ambassadtjänstemän för brottslig gärning icke kan bekräftas av säkerhetspolisen. Detta är alltså sanningen. Får icke en svensk statstjänsteman tala sanning, om detta inte passar moderaternas propaganda?
Herr talman! Svenska statstjänstemän inte bara får, utan skall tala sanning. Problemet är emellertid att man vägrar att kommentera och uttala sig om vissa företeelser, medan det i andra fall tydligen anses mycket viktigt att gå ut och säga s.k. sanningar. Det är detta manipulerande med sanningen som många reagerar mot. Åter till vad jag har sagt. Jag sade ordagrant: Ja, jag har frågat statsministern om han delar statssekreterare Ulf Larssons uppfattning att Charlie Nordbloms bok är olämplig och att man där riktar alltför generella anklagelser mot en hel ambassad. Det minsta man kan säga är väl att Ulf Larsson har hävdat detta. Han säger att anklagelserna är allvarliga, att de får stå för författarens egen räkning, att det är påståenden som regeringen inte kan låta stå oundersökta etc. Visar icke detta, om någonting, herr talman, att man kan konstatera att Ulf Larsson har menat att boken är olämplig? Statsministern har icke svarat på min sista fråga, nämligen om detta kommer att få konsekvenser för våra möjligheter att stå emot krav från sovjetiska ambassaden i fortsättningen.
Herr talman! Våra möjligheter att stå emot krav ökar, om vi är sakliga och håller oss till sanningen. Det är nu konstaterat att herr Björck har farit med osanning om Ulf Larsson. Detta är klart och entydigt konstaterat. Herr Björck påstår att Ulf Larsson kanske hade något slags mening. Det är nu konstaterat — och det är bra att detta blir inskrivet i riksdagens protokoll — vad det är fråga om. Det andra är följande: Vi fick frågor i regeringskansliet. De ställdes efter säkerhetspolisens uttalande i TV, i Upsala Nya Tidning, i Västernorrlands Allehanda och här i riksdagen av herr Wikström etc. Då gick man ut och redovisade de faktiska förhållandena. Det som så att säga tände intresset var att polisen ansågs bekräfta uppgifterna. Detta är sanningen, och herr Björck saknar uppenbarligen moralisk förmåga att klara ut det — han kallar det för manipulationer. Därför kvarstår min fråga: Är det således icke möjligt för en svensk statstjänsteman att uttala en sanning som händelsevis inte stämmer med moderaternas propaganda?
Herr talman! Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag försöker förklara för herr Palme att visst skall statstjänstemän tala sanning. Men frågan är ju, herr Palme: Om det i morgon eller övermorgon kommer en ny bok eller tidningsartikel som innehåller uppgifter som säkerhetspolisen inte kan bekräfta, tänker herr Palme skicka ut Ulf Larsson då också? Om herr Palme inte gör det, vad blir då resultatet av vad som har hänt? Ja, då måste ju varje tänkande människa konstatera att uppgifterna är riktiga, eftersom herr Larsson inte går ut och uttalar sig i frågan. Det är detta som är så orimligt. Herr Palme förstår inte eller vill inte erkänna vad Ulf Larsson har ställt till med. Detta leder till en orimlig situation i framtiden. Vi har redan kunnat se vad som har hänt. På sovjetiska ambassaden är man mycket nöjd, går ut i massmedia och säger: Vi tackar herr Larsson och den svenska regeringen för att de konstaterat att vi sannerligen inte bedriver någon sådan här olovlig verksamhet.

Herr talman! Svaret på frågan varför den här kommentaren gjordes har nu getts minst tio gånger: Det var på grund av säkerhetspolisens uttalande i massmedia. Men — och det är därför jag driver denna debatt vidare — jag konstaterar att herr Björck far med osanning. Jag konstaterar att när en svensk statstjänsteman bara redovisar fakta som svar på frågor i tidningar, i riksdagen och till alla departementen, då jämför den moderata pressen honom med en åsiktsspion och kallar det för kryperi. Ni gör det till ett huvudnummer på er stämma. Ni förmenar honom att tala denna sanning. Det är utomordentligt viktigt att denna ytterligt otillständiga och oförskämda kampanj på detta sätt avslöjas, för det gäller att slå vakt om en rejäl och tillförlitlig statstjänsteman, och det gäller att slå vakt om fastheten och sakligheten i svensk säkerhetspolitik.
Herr talman! Jag är ledsen om jag gör både herr Palme och Ulf Larsson besvikna. Ingen av er var någon sorts huvudnummer på moderata samlingspartiets stämma — det kan jag försäkra. Även om ni kanske tror att ni spelar en sådan roll på våra partistämmor, så gör ni det faktiskt inte. Ni berördes mera en passant, som sig bör. Nu är det emellertid på det sättet, herr Palme, att ni inte svarat på min fråga. Ni har inte svarat på frågan: Vad händer när det kommer en ny bok? Och det kommer att skrivas många böcker om det här, för verksamheten fortsätter. Kommer då herr Palme själv eller någon annan att gå ut och bekräfta eller dementera? Svara, herr Palme, så att vi vet vad som gäller. Sedan försöker herr Palme påstå att jag har farit med osanning. Trams! Jag har sagt i ett Eko-inslag att jag undrar om herr Palme delar uppfattningen att Ulf Larsson har sagt att boken är olämplig. Det är väl det minsta man kan konstatera att herr Larsson har hävdat med alla de okvädningsord som han har spritt.

Herr talman! Rune Torwald har frågat justitieministern om regeringen inom en nära framtid avser att framlägga förslag, som innebär ett slopande av kravet att på visst sätt styrka värdet på fastighet resp. börsnoterade aktier och obligationer m.m. vid arvsoch gåvobeskattningen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. För att värdera tillgångar vid arvsoch gåvobeskattningen behövs ett tillförlitligt underlag. Avskaffas nuvarande ordning för att ta fram sådant underlag måste uppgifterna i stället tas in av tingsrätter och länsstyrelser. En avvägning måste således ske mellan det besvär som uppgiftslämnandet f.n. medför för de enskilda och den ökade arbetsbelastning för myndigheterna som skulle följa av en omläggning. Frågeställningen kommer att behandlas vid den översyn av lagstiftningsområdet som pågår i arvsoch gåvoskattekommittén . Mot den angivna bakgrunden blir mitt svar till Rune Torwald att regeringen inte avser att nu föreslå sådana ändringar som han efterlyser.
Herr talman! Jag ber först att få tacka finansministern för svaret på min fråga. Låt mig ge en liten bakgrund till frågan. I lagen om arvsoch gåvoskatt föreskrivs i 26 § att till upplysning om värde av fast egendom skall företes taxeringsbevis. Till ledning för värdering av aktier och obligationer skall företes intyg av bank, mäklare, etc. Dessa bestämmelser är mycket gamla. Man kan förstå att det under en tid då det inte var så lätt att skaffa in sådana här uppgifter kanske var naturligt att man skulle bifoga dem vid arvsskiften och gåvohandlingar. Innehav av framför allt obligationer var inte så vanligt, det var ganska få dödsbon som hade sådana. Men i dag är situationen en helt annan, och den är egentligen helt orimlig. Den som upprättar en bouppteckning skall först införskaffa ett taxeringsbevis från den lokala skattemyndigheten som sedan skall bifogas bouppteckningen. När det gäller obligationer och börsnoterade aktier måste man ge sig i väg till en bank eller en mäklare och skaffa ett liknande intyg. Jag kan förstå att situationen är litet annorlunda när det gäller icke börsnoterade aktier — då kan man vara tvungen att gå till länsstyrelsen för att skaffa fram ett dagsvärde på dessa aktier. Men jag tänker närmast på de börsnoterade aktierna, för vilka det varje dag ges ut börsnoteringar. Som dessa bestämmelser nu fungerar har de egentligen bara två effekter — de sysselsätter en rad tjänstemän och även privatpersoner, och de ger bankerna en hel del inkomster, inkomster som jag inte anser är motiverade. Dessutom blir den totala arbetsvolymen onödigt stor. Visserligen är svaret negativt, men eftersom finansministern hänvisar till den översyn av lagstiftningsområdet som pågår i arvsoch gåvoskattekommittén, ser jag ändå en viss öppning. Herr talman! Jag försäkrar att jag skall återkomma under den allmänna motionstiden med denna fråga, eftersom det finns all anledning att snabbt och effektivt söka eliminera onödig byråkrati som dessutom vållar medborgarna både tidsspillan och kostnader.

Herr talman! Nils Berndtson har frågat mig vilka åtgärder regeringen är beredd att vidta i syfte att hävda konsumenternas intressen inom dagligvaruhandeln. Bakgrunden till frågan är den förändring i prismärkningen på varor som kan förutses i anslutning till datorisering inom handeln. Det är konsumentverkets uppgift att ta till vara konsumenternas intressen och stärka deras ställning på marknaden. Verket arbetar med stöd av bl.a. marknadsföringslagen enligt vilken näringsidkaren kan åläggas att lämna information som har särskild betydelse från konsumentsynpunkt. Konsumentverket och handelns organisationer har sedan år 1977 förhandlat om prisinformation i dagligvarubutikerna. Anledningen har främst varit införandet av s.k. datakassor. År 1979 enades man om grundläggande regler för prisinformation i butik och på kassakvitto. Utgångspunkten för parterna var att konsumenterna skulle tillförsäkras en tydlig och otvetydig prisinformation. Under senare tid har det från flera håll påpekats att prisinformationen är bristfällig. Konsumentverket har f.n. diskussioner med handeln och andra berörda parter om den mer detaljerade utformningen av prisinformationen i butikerna. Frågan behandlas f.n. i verkets styrelse. Utredningsarbete och förhandlingar pågår således. Jag vill dessutom framhålla att — om konsumentverket skulle finna att konsumenterna inte får fullgod prisinformation — ärendet kan föras vidare till marknadsdomstolen. Jag har f.n. inte anledning att tro annat än att frågan kommer att lösas på ett för konsumenterna väl avvägt sätt. Det är därför inte aktuellt för regeringen att vidta åtgärder.

Herr talman! Dagligvaruhandeln har genomgått och genomgår stora förändringar. Butiker i glesbygden har lagts ned, men inte bara i glesbygderna utan också i stadsdelarna. Stora livsmedelshallar växer upp i städernas centrala delar. Avståndet till livsmedelsbutiken ökar. Trängsel och jäkt sätter sin prägel på handeln. I butikerna sker ständiga förändringar. Den manuella betjäningen ersätts av varudiskar och montrar med färdigpaketerade varor. Nu skall också prislapparna på varorna ersättas med datamärkning. Från det att kunden har tagit varan från hyllan och till dess kunden passerat kassan, där priset avläses elektroniskt, går det inte att se vad varan kostar. Jag har läst många hyllningsartiklar för detta system i branschens tidskrifter. Det blir rationellt, tillförlitligt, ekonomiskt lönsamt osv. Men en sak verkar man blunda för: kundens situation — särskilt om kunden råkar vara äldre och ha svårigheter att anpassa sig till nymodigheterna. Prismärkningen på hyllkanten kommer inte att vara så lätt att avläsa som det påstås. Det går inte att kontrollera hur mycket det man plockat i kundvagnen kostar. Ett system med tydligare kassakvitton, som utlovas, behövs även med nuvarande prismärkningssystem. Det föreslagna prismärkningssystemet kommer att göra det svårare att överblicka inköpen i butiken. Allmänhetens prismedvetande motverkas. Arbetstillfällen i handeln försvinner, och i takt därmed försämras kundservicen. Jag tackar finansministern för svaret. Tyvärr begränsar det sig dock till att hänvisa till pågående utredningsarbete och förhandlingar. Finansministerns tro att ”frågan kommer att lösas på ett för konsumenterna väl avvägt sätt” motsägs av branschens iver att tillbakavisa all kritik mot förslaget. Naturligtvis finns det parter som förhandlar. Men när nu hela frågan om dagligvaruhandelns prismärkningssystem är uppe till debatt, vore det bra med ett uttalande från en regeringsföreträdare om att man vill värna om konsumenternas intressen. Har inte finansministern något att säga om detta?

En rad tvister om telefondebiteringar när orimliga belopp pålagts abonnenterna visar dels att opålitlighet kan föreligga hos televerkets mätare, dels att abonnenterna har stora svårigheter att vinna rättvisa också när kontrollmätare visat att fel kan föreligga. Lex Öresund är en speciallag som bl.a. begränsar handel och hindrar underhållning ombord på färjorna mellan Skåne och Själland. Lagen är inte tillämplig för trafik till något annat land. Sannolikt är lex Öresund ett av de främsta skälen till en långvarigt dålig lönsamhet hos färjerederierna i trafik över Öresund.
Herr talman! Riksdagen avslog i våras en motion av Per Stenmarck m.fl. om en liberalisering av ”Lex Öresund” men uttalade samtidigt att det kan vara motiverat att i lämpligt sammanhang ta upp även de frågor motionärerna aktualiserat på det nordiska planet för att åstadkomma regler som bättre överensstämmer med dem som gäller i fråga om annan nordisk färjetrafik. Mot denna bakgrund har Per Stenmarck frågat mig i vilket nordiskt sammanhang frågorna tagits upp och vilka resultat jag hoppas kunna uppnå.
I en moderat reservation vid frågans behandling i våras hävdades att ”särskilda bestämmelser —-- för färjetrafiken i Öresund är —-—-— inte motiverade. Samma bestämmelser som i fråga om annan nordisk trafik bör gälla även i Öresundstrafik — — -—”. Detta ansåg inte majoriteten, som ändå menade att det kan vara motiverat ”att i lämpligt sammanhang ta upp — — — de frågor motionärerna aktualiserat på det nordiska planet för att åstadkomma regler som bättre överensstämmer med dem som gäller i fråga om annan nordisk färjetrafik”. 1.
Som jag tidigare framhållit i debatten om dessa frågor anser jag det principiellt felaktigt att stödja viss trafikverksamhet genom ökade möjligheter till skattefria inköp. Huvudsyftet med verksamheten bör även i fortsättningen vara att upprätthålla trafik i egentlig mening. Detta hindrar inte att det enligt min mening kan finnas utrymme för en viss uppmjukning av reglerna om underhållning och försäljning ombord. Inledande kontakter har därför tagits med Danmark i denna fråga, och jag räknar med att den kommer att ytterligare diskuteras i höst.
I vilket nordiskt sammanhang har frågorna tagits upp? 2. Vilka resultat hoppas finansministern kunna uppnå?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

Tekniskt sett är den införd som ett bihang till generaltullstyrelsens kungörelse om nordisk provianteringsöverenskommelse. Kungörelsen reglerar proviantering mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Lex Öresund innebär snävare ramar och ytterligare begränsningar för just den trafik som går i Öresundsregionen. Sannolikt är Lex Öresund ett av de främsta skälen till en långvarigt dålig lönsamhet hos färjerederierna i trafik över Öresund. Alla gjorda undersökningar tyder på detta. De kalkyler som gjordes i vintras visar att enbart mindre förändringar av Lex Öresund skulle innebära betydande intäktsökningar. Ett av de större rederierna i Öresundsregionen skulle kunna öka sina intäkter med mellan 25 och 30 milj.kr. om året, och ett av de mindre rederierna talar om en ökning med ca 700 000 kr. Detta skulle innebära möjligheter att investera i nytt tonnage. Oavsett om färjetrafiken är den slutgiltiga lösningen på Öresundsproblematiken eller om den bedrivs enbart i avvaktan på en fast förbindelse av något slag blir det snart nödvändigt med investeringar i nya båtar. Detta kan förmodligen möjliggöras enbart med en förändring av Lex Öresund. Vid frågans behandling i kammaren i vintras ansåg skatteutskottet att det var motiverat att i lämpligt sammanhang ta upp dessa frågor på det nordiska planet. Avsikten skulle vara att få regler som överensstämmer med annan nordisk färjetrafik. Jag vill ställa ett par korta kompletterande frågor till finansministern: På vilket sätt bör det, för att citera svaret, skapas ”utrymme för en viss uppmjukning av reglerna om underhållning och försäljning ombord”? När kan förslag till förändringar föreligga?

Herr talman! Per Stenmarck är väl medveten om att Lex Öresund vilar på en överenskommelse mellan Danmark och Sverige, och det gör att förändringar i lagstiftningen måste ske efter det att vi har kommit överens med den danska regeringen om hur förändringarna bör se ut. Jag tror att det vore dumt av mig att nu förutskicka något resultat av de kontakter som jag har tagit och specificera vad vi kan uppnå. Jag vill att frågan skall lösas så fort som möjligt, med tanke just på planeringen av färjetrafiken över Öresund och de investeringar som kan vara aktuella. Jag kan säga, som min högst personliga uppfattning, att det borde vara möjligt att ha roligt — i ”svenskt lagom” utsträckning — ombord på dessa fartyg och kanske också att proviantera något mera av skattebelagda varor än man får göra i dag. Det är alltså i den riktningen som jag strävar.
Herr talman! Jag har tidigare efterlyst just det som finansministern här talar om, nämligen kontakter med danskarna i denna fråga. Finansministern har då inte varit intresserad av sådana kontakter, och jag är väldigt glad och tacksam över att han nu ändå har etablerat sådana. Förhoppningsvis kommer det att leda fram till någon form av resultat. Jag är också tacksam för att finansministern säger att man skall försöka nå resultat så snart som möjligt. Låt mig vidare bara som en kommentar till finansministerns besked att det skall få vara roligt ombord säga, att jag tycker att man skall få ha roligt inte bara i den danska betydelsen av ordet ”rolig” utan också i ordets svenska betydelse.
Herr talman! Jag vill lämna den upplysningen att den första kontakten med den danska regeringen förekom redan vid Nordiska rådets möte här i Stockholm i vintras.

Herr talman! Hugo Hegeland har frågat mig om jag anser det motiverat att göra upp en årlig balansräkning för staten och presentera den i samband med budgetförslagets avlämnande. Inledningsvis vill jag redogöra för den redovisning som finns redan i dag. Genom 1980 års budgetmodernisering avskaffades kapitalfondssystemet, och förmögenhetsredovisningen görs i stället i resp. kapitalförvaltande myndighets balansräkning. Enligt gällande bokföringsförordning skall i myndigheternas årsbokslut ingå en balansräkning som i sammandrag redovisar tillgångar, skulder och kapital. Den balansräkning som myndigheterna skall upprätta följer ett traditionellt schema med tillgångsslagen sorterade under rubrikerna omsättningstillgångar och anläggningstillgångar. Skuldsidan följer samma princip med indelningen kortfristiga skulder, långfristiga skulder och kapital. Det är i och för sig tekniskt möjligt att summera dessa balansräkningar till en enda balansräkning för statsverksamheten i dess helhet. En sådan summering är dock förknippad med en rad problem. För det första kan det vara betänkligt att betrakta statsverksamheten som en företagskoncern. Verksamheten har förvisso ett samhällsekonomiskt värde. En stor del av statens tillgångar är emellertid inte förräntningsbara eller har inte något alternativvärde i företagsekonomisk mening. Vidare finns det betydande svårigheter att värdera statens tillgångar och skulder utifrån deras gällande marknadsvärde. En stor del av tillgångarna, som t.ex. vägar och försvarsanläggningar, kan knappast värderas annat än efter bokföringsmässiga schabloner. Vad gäller en del fordringar måste man göra mer eller mindre skönsmässiga bedömningar för att redovisningen skall bli meningsfull. Samma typ av problem finns också på skuldsidan. En redovisning av statens tillgångar och skulder på riksnivå måste alltså omgärdas med betydande reservationer. Den tidigare kapitalredovisningen var bristfällig som mätare på utvecklingen av statens förmögenhet, men sedan den slopades saknas i än högre grad en översikt över hur statens samlade tillgångar och skulder utvecklar sig. En redovisning på riksnivå kan, om den utformas på rätt sätt, bidra till en ökad kunskap på detta område. Jag anser det därför vara värt ett försök att åstadkomma någon form av sådan redovisning, trots de svårigheter jag antytt. Sedan en tid tillbaka arbetar finansdepartementet resp. riksrevisionsverket med dessa frågor. Ambitionen är att i nästa års långtidsbudget försöksvis presentera vad som kan betecknas som en balansräkning för staten. Denna skulle kunna utgöra ett komplement till den redovisning av statsbudgeten i verksamhetstermer som sedan några år tillbaka redovisas i långtidsbudgeterna. Riksdagen får därigenom tillfälle att ta del av denna information.

Herr talman! Jag tackar finansministern för detta utomordentligt fylliga och tillfredsställande svar. Det är i dessa avseenden nästan unikt som svar på en fråga till ett statsråd. De påpekanden som görs är alldeles riktiga. Det möter tekniskt stora svårigheter att åstadkomma en balansräkning men är inte desto mindre möjligt. Självfallet bör man i detta sammanhang skilja mellan olika slags kapital — å ena sidan s.k. förvaltningskapital, å andra sidan finanskapital. Det är intressant att notera att finansministerns uppgift inte bara är att sköta rikets finanser. Det är egentligen en mindre uppgift än den som är hans verkliga uppgift, nämligen att vara rikets hushållare — i god tradition ända från Gustav Vasa, som enligt vår världsberömde professor i ekonomisk historia Eli Filip Heckscher var vår förste rikshushållare. Som rikshushållare har man när budgetåret är slut att visa hur man hushållat med rikets resurser. Budgeten kan ju, mer eller mindre, betraktas som en vinstoch förlustredovisning. Då får man ett mått på hur våra tillgångar har förändrats, och man ser om det har skett en ökning eller en minskning av den totala förmögenheten. Det verkligt intressanta i detta sammanhang är en passus i regeringens proposition om riktlinjer för den ekonomiska politiken på medellång sikt, som publicerades den 18 oktober. På s. 12 säger finansministern: ”Jag vill också erinra om den princip, som formulerades av Ernst Wigforss och Gunnar Myrdal redan på 1930-talet, att budgetpolitiken bör utformas så att statens förmögenhet på längre sikt ökar. På kort sikt och i stabiliseringspolitiskt syfte kunde driftbudgetens saldo varieras, men på längre sikt borde ett överskott eftersträvas. Det finns skäl att återknyta till denna princip.” Jag tycker att det är utomordentligt intressant, men det är givetvis mycket viktigt att man får en riktig redovisning av denna förmögenhetsökning. Finansministern ställde exempelvis frågan hur man skall värdera vägar. Det är intressant att avkastningen när det gäller vägar, sett ur statens synpunkt, förmodligen kommer att öka när vi höjer skatten på bensin och fordonskatten. Då stiger således vägarnas avkastningsvärde — denna tillgång ökar i värde ur statens synpunkt. Det finns många invecklade problem när det gäller sättet att presentera statens förmögenhetsförändringar. Om man skall ha målsättningen, herr finansminister, att statens förmögenhet skall ökas på längre sikt är det av synnerligen stor vikt att vi får en redovisning av statens förmögenhetsutveckling.

Herr talman!

9 samt Margaretha af Ugglas och Tore Nilssons interpellationer måndagen den 26 november kl. 12.
Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig om regeringen har några planer på konkreta åtgärder från svensk sida för att bistå Afghanistans folk i dess kamp för självständighet. ' Den sovjetiska ockupationen och kriget i Afghanistan har inneburit mycket lidande för det afghanska folket. Sverige har lämnat omfattande humanitärt bistånd till afghanska flyktingar i Pakistan samt i viss utsträckning till den nödlidande befolkningen i Afghanistan. För flyktinghjälpen i Pakistan har FN:s flyktingkommissariat tillsammans med pakistanska myndigheter det samordnande ansvaret. Flyktingarna i Pakistan får svensk hjälp genom vårt reguljära bidrag till UNHCR, genom extra bidrag till UNHCR och genom bidrag till den pakistanska regeringen. Därtill kommer enskilda organisationers hjälpverksamhet, som stöds med biståndsmedel. De särskilda bidrag som Sverige sedan mitten av förra året lämnat till flyktinghjälpen i Pakistan uppgår till sammanlagt 15,5 milj.kr. Sverige har under det gångna året fortsatt ansträngningarna att genom enskilda hjälporganisationer, däribland Svenska Afghanistankommittén, nå de nödlidande människorna inne i Afghanistan. Sammanlagt har bidrag om mer än 10 milj.kr. utgått för detta ändamål. Det är angeläget att de mest sårbara grupperna av den utsatta afghanska civilbefolkningen får tillgång till humanitär hjälp för att klara sin överlevnad. Jag vill framhålla att även fortsättningsvis är regeringen inställd på att lämna humanitärt stöd till nödlidande afhganer i Pakistan och Afghanistan.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag har som rätt ofta förr fått vänta länge, men när jag nu fått svaret är jag tacksam. Jag tycker att den sista meningen i svaret är mycket lovande. Jag noterar alltså att regeringen vill vara med och försöka slussa mera pengar till de lidande människorna inne i Afghanistan. Herr talman! Jag var i Pakistan för ungefär en månad sedan och träffade många företrädare för flyktingarna från Afghanistan. Jag träffade ledare för motståndsrörelsen. De hade alla enstämmiga uppgifter om de svårigheter som människorna, flyktingarna, inne i Afghanistan har att vänta sig under vintern. Nu driver ryssen hungerpolitik, sade en av de ledande företrädarna för motståndsrörelsen och hänvisade till att kriget som förs inne i landet nu också har jagat människorna i civilbefolkningen från deras gårdar, att man har förstört och skadat åkerbruk och skördar. Det betyder fara för svält och hunger. Han fortsatte: Vi hoppas att ni informerar den fria världen om situationen. Jag tycker att hans vädjan är värd allt stöd. Slutsatsen blir då att det krävs stora humanitära hjälpinsatser. Jag räknar med att Sveriges regering kommer att hjälpa till när det finns möjligheter att göra det — gerillaledarna uppmanar också civilbefolkningen att stanna för att göra motstånd. Men, herr talman, konkreta åtgärder kan också vara annat än pengar — det kan vara moraliskt stöd.

Jag skulle gärna vilja veta om utrikesministern har haft möjlighet att göra det sedan vi sist debatterade det här.
Herr talman! Regeringens ståndpunkter i Afghanistanfrågan är väl kända. De har upprepade gånger framförts till representanter för Sovjetunionen. Jag har som bekant inte varit på något officiellt besök i Sovjetunionen och därför inte på plats kunnat framföra våra åsikter. Det har däremot andra företrädare för utrikesdepartementet — bl.a. chefen för den politiska avdelningen, som i förra månaden besökte det sovjetiska utrikesministeriet och där klargjorde de uppfattningar som är den svenska regeringens.
Herr talman! Jag tycker att det är bra. Jag vill bara skicka med Lennart Bodström det budskapet att jag hoppas att man gör det vid varje tillfälle även i fortsättningen. Jag är nämligen rädd för att det kommer att behövas många gånger till innan Afghanistanfrågan fått sin lösning.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om regeringen är beredd att ompröva sitt beslut och sända observatörer till valen i Nicaragua. I juli i år erhöll den svenska regeringen en inbjudan från Nicaraguas valmyndighet att sända en representant till detta land för att övervara de val som ägde rum där den 4 november. Den svenska regeringen brukar av principiella skäl inte sända observatörer till val i andra länder. Regringen avböjde därför Nicaraguas inbjudan. Den svenska regeringen har vid ett flertal tillfällen understrukit att den ser valen i Nicaragua som ett viktigt steg på vägen mot en vidareutveckling av demokratin i landet. Delegationer från Nicaragua har vid ett par tillfällen besökt Sverige för att studera organisatoriska och tekniska frågor kring arrangerandet av val. Sverige har också givit tekniskt och materiellt bistånd till valen i form av dels tjänster av tre valtekniska experter, dels en pappersgåva för tryckning av valmaterial. Mot denna bakgrund hade den svenska regeringen ett stort intresse av att följa genomförandet av valprocessen i Nicaragua. Sveriges ambassad i Managua förstärktes därför tillfälligt med en tjänsteman, som hade i uppdrag att hjälpa den ordinarie ambassadpersonalen med bevakningen av valen. Slutligen kan nämnas att ett antal privatpersoner samt representanter för svenska politiska partier och organisationer, vilka också inbjudits av Nicaraguas valmyndighet att övervara valen, befann sig i Niacaragua i samband med dessa.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på min fråga. Det var ju ett tag sedan den ställdes. Anledningen till den var det enkla faktum att den svenska regeringen trots Nicaraguas vädjan inte ville skicka svenska observatörer av, som utrikesministern förklarar i sitt svar, principiella skäl. Det framhöll även Olof Palme i en DN-artikel. Detta trots att andra västeuropeiska länder skickat observatörer. Jag vidhåller, herr talman, att det hade varit en styrka för den nicaraguanska demokratins fortbestånd och överlevnad, om Sverige såsom ett litet alliansfritt land men med ett stort internationellt anseende hade skickat officiella observatörer. Nu fanns där, som också sägs i svaret, privatpersoner och representanter från ett stort antal länder, vilka kontrollerade valens genomförande. Över lag har betygen varit positiva, för att inte säga översvallande. Nicaragua har trots Contras ständiga försök att sabotera och trots USA:s intensifierade ansträngningar att störa och förstöra genomfört ett val, som kan betecknas som unikt i latinamerikansk historia till skillnad från t.ex. valen i El Salvador och Guatemala. Nu har Reagan redan förklarat att ”valen är en fars”. Samtidigt har han hävdat att han kommer att fortsätta att verka för ett stöd till Contras. Detta föranleder mig att tycka att den svenska regeringen än skarpare bör säga ifrån. I detta svar, som är väldigt magert, finns inga omdömen från utrikesministern. Jag skulle därför vilja fråga: Hur ser utrikesminister Bodström på valgenomförandet? Instämmer han i de mycket positiva rapporter som har kommit från en rad skilda länder och även från de svenska representanterna från ambassaden och privatpersonerna? Hur ser utrikesminister Bodström på valet i USA och vad det kan föranleda för Nicaraguas del? Kan utrikesminister Bodström utlova ytterligare stöd, när Reagan nu förklarar att han kommer att fortsätta att stödja Contras?

Herr talman! Eftersom frågan ställs varför svaret har dröjt, vill jag gärna upplysa om att det var riksdagens ledamöter och inte jag som var lediga i förra veckan och att ett svar således hade kunnat lämnas före valen, om riksdagen bara hade sammanträtt. Jag vill därutöver säga att den svenska ambassaden är att betrakta som regeringens representant i Nicaragua och den var förstärkt vid valtillfället på ett tillräckligt sätt. Andra länder, som hade sänt en särskild representation dit, var Nederländerna, Irland och Zimbabwe. Jag är långt ifrån säker på om det finns något annat land som har ägnat valen i Nicaragua större intresse än Sverige. Som jag framhållit tidigare, har vid flera tillfällen delegationer besökt Sverige för att studera hur valförfaran förhindra exploatering av minderårig arbetskraft i bl.a. Sydostasien det bör gå till vid ett modernt val. Vi har också lämnat direkt bistånd för att valet skulle kunna organiseras. Mitt omdöme om valet är nu att det innebar ett betydande steg mot uppfyllande av målet i Nicaragua, att gå vidare mot demokrati. Valet har genomförts med deltagande av åtskilliga partier, mitt under det att landet utsatts för en utifrån stödd väpnad aggression. Den svenska regeringens inställning är som bekant också att vi fullt ut stöder Contadoragruppens deklaration, enligt vilken alla främmande trupper och allt hot riktat mot de centralamerikanska staterna skall avvärjas.
Herr talman! Jag tackar utrikesministern för de senaste klarläggandena. Jag tolkar dem så att den svenska regeringen ställer sig bakom de positiva omdömen som har kommit från de flesta representanter som har övervakat valen. Också Nicaragua stöder Contadora-gruppens strävanden efter fred. Men jag har ännu inte fått ett svar på min fråga hur utrikesministern ser på president Reagans uttalanden, i synnerhet nu efter hans valseger, om att valet i Nicaragua var en fars. Det var ju inte bara Sverige som var representerat i Nicaragua under valen. Inte minst USA skickade dit folk. Uttalandena är allvarliga och ses av sandinistregeringen och presidenten som ett hot mot Nicaraguas demokratiska strävanden. Jag skulle gärna vilja ha ett omdöme av utrikesministern på just den här punkten, för jag tycker att uttalandet kräver att Sverige internationellt tar bestämt avstånd, mycket bestämdare än hittills, fftån USA:s agerande i området.
Herr talman! Jag har redogjort för den svenska regeringens inställning till det genomförda valet i Nicaragua. Eva Hjelmström har redovisat vad president Reagan har uttalat. Om Eva Hjelmström ser någon skillnad i dessa båda uttalanden, går det ju bra att dra egna slutsatser.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig vilka initiativ regeringen avser vidtaga för att påtala det grova utnyttjandet av minderåriga i hårt arbeté såsom nu sker i ett stort antal länder. Framför allt inom ILO pågår det ett arbete för att komma till rätta med exploateringen av barn i arbetslivet. Barnarbete förekommer främst i länder med stor fattigdom, hög arbetslöshet och inga eller svaga fackliga organisationer. Skyddslagstiftningen på arbets marknaden är ofta begränsad eller åsidosätts av företagen. ILO gör stora insatser för att bekämpa arbetslöshet och fattigdom samt för att få den minimilagstiftning för arbetsmarknaden som finns utarbetad i ILO:s konventioner och rekommendationer accepterad och tillämpad i så många länder som möjligt. En viktig del i denna verksamhet är ILO:s stöd för facklig verksamhet i utvecklingsländerna. Vidare har en arbetsgrupp under FN:s kommission för de mänskliga rättigheterna i Gené&ve i uppgift att utarbeta en konvention om barnets rättigheter, ett arbete som Sverige deltar aktivt i. Enligt ett förslag som redan föreligger skall denna konvention i en särskild artikel behandla barnarbete. Sverige kommer att stödja detta förslag och verka för att konventionen om barnets rättigheter skall innehålla en bestämmelse av innebörd att barn ej skall användas i hårt arbete. Livshotande arbetsmiljöer, barnarbete och andra missförhållanden i arbetslivet förekommer på många håll. De fackliga organisationerna har pekat på att dessa förhållanden snedvrider konkurrensförutsättningarna i det internationella varuutbytet och innebär ett hot mot frihandeln. Både i Sverige och utomlands har fackliga organisationer fört fram tanken att genom en s.k. socialklausul knuten till multilaterala handelsöverenskommelser komma till rätta med de grövsta missförhållandena. Inom utrikesdepartementets handelsavdelning pågår f. n. ett utredningsarbete som syftar till att pröva förutsättningarna för en socialklausul eller att på annat sätt komma till rätta med de allvarliga missförhållanden som förekommer i arbetslivet i vissa länder, som exempelvis användningen av barn i hårt arbete. Det är ännu för tidigt att uttala sig om utredningens resultat. Jag kan dock försäkra att regeringen följer det problem Bertil Måbrink aktualiserat med stor uppmärksamhet.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret. Jag skall kanske först säga att jag med barnarbete inte menar att barn en eller två timmar om dagen deltar hemma i familjejordbruket eller utför något arbete för att få ihop fickpengar. Det förekommer ju också här, men det är inte den saken min fråga handlar om. Vad den handlar om är att minderåriga barn utnyttjas 10-15 timmar om dagen i mycket hårt arbete, i gruvor, textilindustri, restauranger osv. Hur många barn i tioårsåldern och därunder utnyttjas i sådant arbete i världen i dag? Det finns en siffra på 100 miljoner. Det är som utrikesministern säger främst i vissa u-länder, som saknar lagstiftning när det gäller arbetsmarknaden osv., som detta förekommer. Men det förekommer också inte så långt ifrån våra gränser, nämligen i Italien. Och i den stora demokratin i världen — som det ofta framhålls, nämligen USA — utnyttjas mellan en halv och en miljon mexikanska minderåriga i textilarbete och inom jordbruksnäringen. Vi får därför vara litet försiktiga att tro att detta bara begränsas till u-länderna, även om man där har den stora exploateringen av barn i hårt arbete. förhindra exploatering av minderårig arbetskraft i bl.a. Sydostasien Detta problem är allvarligt, eftersom det är världens framtid som på detta grava sätt exploateras och förstörs. Jag är överens med utrikesministern om den svenska regeringens åtgärder, men jag vill ställa en fråga. Vi har ju fördelen att kunna exportera till bl.a. Sydostasien. Detta gör det möjligt för svenska företag att expandera i dessa länder. För vi fram till dessa länders regeringar vår syn på den grava exploateringen av barn i arbete? För de svenska statsråden, representanter för den svenska regeringen som besöker dessa länders regeringar, också fram detta och påtalar att det är oacceptabelt ur svensk synpunkt när det gäller de mänskliga frioch rättigheterna?

Herr talman! Det är naturligtvis för barnens egen skull som skyddsåtgärder måste vidtas, så att barn inte används i hårt arbete vid låg ålder. Men därtill kommer att barnarbetet spelar en roll också för handelsförbindelserna mellan länderna, som Bertil Måbrink gick in på. Det är inte så enkelt som att bara fastställa en klausul, där man säger att det inte är fri konkurrens mellan två länder om det ena landet använder minderårig arbetskraft, som trots hårt arbete knappast får någon betalning. De här synpunkterna har nämligen framförts både från regeringar och från europeiska fackliga organisationer, och då har svaret från länder i tredje världen blivit: Ni framför era synpunkter bara för att hindra oss från att få möjligheter att exportera till er. Så är naturligtvis inte fallet. Vi bör fortsätta att verka för att barn inte utnyttjas i hårt arbete och på oskäliga villkor, och det bör gälla i alla länder. Men nöden är, helt påtagligt, störst i utvecklingsländerna, kanske särskilt i Sydostasien, även om jag förstår att brott mot redan ingångna konventioner kan förekomma även på närmare håll.
Herr talman! Jag är medveten om att det inte är så enkelt att få till stånd en sådan här socialklausul. Men det betyder inte att man skall upphöra med ansträngningarna — därvidlag är utrikesministern och jag överens. Sveriges policy just nu är ju att nå ut till nya marknader, att kunna sälja mera. Den svenska regeringens politik i dag är att satsa på exportföretagen, inte bara för att sälja utan också för att göra det möjligt för svenska företag att etablera sig i ett antal länder. Det gäller inte minst Sydostasien — Indonesien, Thailand, Filippinerna, för att nämna några länder, där man använder barn i hårt arbete. Det må så vara att detta är regeringens politik. Vi accepterar inte den. Svenska statsråd reser till dessa länder och tar kontakt med ländernas regeringar för att få kontrakt och vad det nu är för någonting i syfte att kunna exportera. Jag undrar om man då till ländernas regeringar säger: Vi vet att ni använder minderåriga i hårt arbete. Detta är oacceptabelt enligt svensk uppfattning — med utgångspunkt i svensk lagstiftning och vår syn på de mänskliga frioch rättigheterna. Det har mycket stor betydelse att man framför detta till ländernas regeringar. Nordiska beklädnadsarbetareunionen hade ett möte i slutet av maj i år.

Det går att göra mer.
Herr talman! Jag tror inte att man kan nå ett större antal stater än man gör genom att arbeta i Internationella arbetsorganisationen, ILO, där nästan alla FN:s medlemsstater är verksamma, både i-länder och u-länder. Sverige hör till de pådrivande när det gäller att förbättra arbetsvillkoren genom olika konventioner och rekommendationer från ILO. Då det är fråga om svenska företagares och svenska offentliga representanters resor exempelvis till Sydostasien för att marknadsföra svenska produkter, är ju frågan om barnarbete inte aktuell, eftersom sådant arbete inte förekommer i Sverige.

Herr talman! Vad utrikesministern nu sade om svenska varor som skall till de nämnda länderna låter ju trovärdigt. Det är klart att kläderna i största utsträckning tillverkas i Sverige. Men det förekommer vid försäljning av svenska varor att varorna på ett eller annat sätt måste tillverkas i dessa länder.

Oavsett var kläderna tillverkas är det viktigt att vi i Sverige gör klart för dessa länder att vi vet vad de håller på med och att vi inte kan acceptera det.

Herr talman! Eva Hjelmström har frågat mig om den svenska regeringen kommer att tillmötesgå kravet på en parlamentarisk kommission och på vilket sätt den svenska regeringen kommer att särskilt stödja kampen för ett demokratiskt Uruguay. Uruguay har alltsedan militären tog makten 1973 genomlidit en svår ekonomisk och politisk kris. Förföljelser, fängslanden och tortyr av oppositionella har under de gångna åren förekommit i stor omfattning. Den grymma och rättslösa behandlingen av de politiska fångarna har väckt stor uppmärksamhet i omvärlden. Från svensk sida har vi noga följt situationen i landet, och vi har flera gånger sedan 1973 framfört vår stora oro över situationen för de mänskliga rättigheterna i landet. Vi har agerat genom olika diplomatiska kanaler till förmån för politiska fångars situation och fört en generös flyktingpolitik gentemot förföljda från landet. Vi har vidare gett och fortsätter att ge humanitärt bistånd till de politiska fångarna och deras anhöriga. Inom ramen för vårt allmänna stöd för mänskliga rättigheter har vi verkat för att de politiska fångarna i landet friges. De politiska partierna och militären har överenskommit om en process mot återupprättande av demokratin med tillträde av en civil regering den 1 mars nästa år. Val skall hållas den 25 denna månad. En central fråga i de fortsatta förhandlingarna mellan militären och de politiska partierna är just de politiska fångarna och bl.a. frågan om i vilken omfattnig amnesti skall ges åt dessa efter den demokratiska regeringens tillträde. Närvaron av en utländsk parlamentarisk kommission i detta känsliga läge är såvitt det går att bedöma inte påkallad. I de kommande valen har inte samtliga politiska partier eller enskilda fått rätt att ställa upp. Uteslutna från valen är vissa vänsterpartier samt i sin personliga egenskap två politiska ledare, Wilson Ferreira från Nationalpartiet samt Liber Seregni från vänsterkoalitionen ”den breda fronten”. Deras partier deltar dock i valen. Även om valen alltså inte helt fyller det krav man ställer på demokratiska val, är det den svenska regeringens förhoppning att en fullständig och verklig demokrati upprättas i landet. Vi har länge stött demokratiseringssträvandena i landet och kommer att fortsätta att göra så även framdeles.

Herr talman! Utrikesministern tar i inledningen av sitt svar upp frågan om förtrycket i Uruguay, den hänsynslösa förföljelsen av alla motståndare till regimen. Situationen i fängelserna har dokumenterats inte bara av de fackliga organisationerna utan också av Röda korset och andra humanitära organisationer. De har också pekat på det som jag särskilt tar upp i min fråga, nämligen vad som händer med kvinnorna och barnen. Just nu pågår, som väl utrikesministern känner till, ett seminarium i Malmö, anordnat av Asociaciön de Mujeres Uruguayas ”Lourdes Pintos”, uppkallat efter en sockerarbeterska som dog under en protestmarsch, med — Nr 23 inbjudna gäster från kvinnoorganisationer runt om i Latinamerika. Vad som ; TE ia ä ä .. — Torsdagen den kommit fram där är att var fjärde invånare i Uruguay sitter eller har suttit i Snovember 1984 fängelse. Andelen politiska fångar är den största i Latinamerika, och fängelserna är bland de mest ökända. De är rena koncentrationslä h & z g entrationslägren oc Om stöd åt fängslaser också ut som sådana. § : 5 a 23 2 dei Uruguay, I början av sitt svar säger utrikesministern att de politiska partierna och Mom militären ”har överenskommit om en process mot återupprättande av demokratin”. Senare förklarar han att i de kommande valen har inte samtliga politiska partier eller enskilda fått rätt att ställa upp. Jag tycker detta är ett understatement. Det är ju ett faktum att vänstern, Frente Amplio, över huvud taget inte kommer att få möjlighet att verka. Skulle man vilja kalla något val för en fars, är det den här typen av val, där, liksom i El Salvador och Guatemala, som vi var inne på tidigare i debatten, regeringen kommer att se till att alla oppositionella slås ned. Jag tycker det är ett illusionstrick från regeringens sida att hänvisa till denna överenskommelse mellan ett fåtal partier och militären. Jag har i min hand en vädjan från bl.a. CNT-som motsvarar LO och TCO — och Frente Amplio om att vi skall upprätta en parlamentarisk kommission som kan inte bara se till de politiska fångarnas situation utan också övervaka valet. Jag vidhåller att detta behövs. Jag skulle gärna vilja ha ett klarläggande från utrikesministern varför han å ena sidan är så vag beträffande Nicaragua men å andra sidan påstår att man skall stödja demokratiseringssträvandena i Uruguay utan att på något sätt bidra enligt de vädjanden som har inkommit från de demokratiska krafterna.

Herr talman! Jag har ingalunda försökt göra gällande att demokratin har återinförts i Uruguay. Jag har däremot sagt att det sker en process i riktning mot demokrati. Det är uppenbart att det förhåller sig så, i och med att militären överlämnar makten till de politiska partierna. Jag har dock understrukit att inte alla partier har lika möjlighet att delta i valen och att det sålunda inte är fullständig demokrati.

När det sedan kommer till frågan om att sända ut en parlamentarisk kommission eller att medverka i en sådan, är det ju inte regeringens sak att avgöra om riksdagsmän, utsedda i grupp, av sina partier eller på annat sätt, skall göra en sådan resa. Det är heller inte regeringens sak att avgöra om enskilda organisationer skall sända dit sina representanter. Vi kommer att följa det här valet genom den diplomatiska representation som kontinuerligt rapporterar till regeringen.
Herr talman! Till det sista: Regeringen kan trots allt verka för att en parlamentarisk kommission kommer till stånd. I detta fall betraktar jag det som mer eller mindre nödvändigt. Som jag framhöll tidigare är det en illusion att tro att det kommer att vara ett demokratiskt val. Man kan t.o.m. ifrågasätta om det är ”en process mot återupprättande av demokratin”, som utrikesministern menar, eftersom de verkligt breda, demokratiska och progressiva krafterna kommer att utestängas från valen. Vi kan däremot vänta oss att från Uruguay få höra precis samma budskap som vi tidigare fått från El Salvador: Nu har man upprättat demokrati i landet. Det är inte sant. Det blir en skenmanöver, för att dölja det verkliga förtrycket. Frente amplio kommer att utestängas, liksom andra stora grupper. ; Vi kan också befara — vilket är ytterligare en anledning till att denna parlamentariska kommission behövs — att förtrycket och förföljelserna under valprocessen kommer att bli än hårdare. Så har det varit i motsvarande fall i andra latinamerikanska länder. Då har fackliga ledare slängts i fängelse, torterats och tystats under valprocessen.

Herr talman!

Utredningen om formerna för statens stöd till arkeologiska undersökningar m.m., dens.k. arkeologiutredningen, tillkallades av förre utbildningsministern Jan-Erik Wikström i juni 1982. Enligt direktiven skall utredaren bl.a. ta upp frågan om fornminneslagens bestämmelser. Utgångspunkten för utredningsarbetet skall vara att fornminneslagens huvudprincip för kostnadsansvar vid arkeologiska undersökningar bibehålls. Genom att exploatören ges ett kostnadsansvar skapas förutsättningar för att exploatering av mark med fornlämningar begränsas. Särskilda hänsyn kan dock behöva tas i vissa fall. Därför innehåller fornminneslagen bestämmelser som gör det möjligt för staten att i vissa fall överta undersökningskostnaderna. Utredaren bör redovisa hur lagens bestämmelser vid beslut om bidragsgiv ning i praktiken har tillämpats, lämna förslag till riktlinjer för skälighetsprövning enligt fornminneslagen samt föreslå de ändringar av lagen som kan följa härav. Jag har som svar på en tidigare fråga av Sten Svensson i oktober 1982 meddelat att jag ansluter mig till de riktlinjer som har angivits för utredningsarbetet och följaktligen inte ansett det befogat att ändra utredningens direktiv. De synpunkter som framförts i frågan i en av riksrevisionsverket utförd förvaltningsrevision av den statliga kulturminnesvården har inte heller föranlett mig att ändra uppfattning på denna punkt. Först när resultatet av arkeologiutredningens uppdrag föreligger kommer regeringen att ha ett fullgott underlag för ställningstaganden till eventuella åtgärder. Utredningen väntas redovisa sina förslag i mars 1985. Tidpunkten för redovisning av utredningens förslag kan kräva en kommentar. Vid tillsättandet av utredningen angavs att arbetet skulle vara slutfört senast vid utgången av februari 1984. Genom tilläggsdirektiv i mars 1984 gavs emellertid utredningen i uppdrag att med förtur se över vissa frågor om bruket av metalldetektorer vid s.k. skattletning. Förslag i denna fråga har avgivits och beräknas ligga till grund för en proposition till riksdagen i början av nästa år. Detta är alltså den huvudsakliga förklaringen till förseningen av arkeologiutredningens huvudförslag. Utredningsarbetet befinner sig f.n. i ett slutskede, och jag kan inte se det som meningsfullt att nu vidta åtgärder för att ytterligare påskynda arbetet.
Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret på min fråga. Min utgångspunkt är att arkeologiska utgrävningar har stor betydelse för den vetenskapliga forskningen. Som förhållandena nu är nödgas vi emellertid konstatera att praktiskt taget all utgrävning i medeltida stadskärnor initieras från exploateringssynpunkt och icke från forskningssynpunkt. Jag skall belysa detta med exempel från min egen hemkommun. Arkeologerna har länge väntat på att två kvarter i centrum skall kunna bli föremål för utgrävning, emedan en av tomterna kunnat lämpa sig för ett nytt kommunalt bibliotek och den andra för en kontorsoch bostadsfastighet. Utgrävningsobjekten bedöms ha riksintresse från forskningssynpunkt. Med nuvarande fördelning av kostnadsansvaret har arkeologernas förhoppningar grusats. Såväl kommunen som det enskilda byggnadsföretaget har valt att bygga på annan plats, där utgrävningskostnaderna blir lägre. En av de tidigare aktuella tomterna har förvandlats till kommunal park, och man bedömer nu att någon utgrävning på de båda tomterna inte kommer att bli aktuell i vår tid, vilket naturligtvis är till förfång för forskningen. De utgrävningar som blir aktuella på de nya tomterna har ingalunda samma intresse från forskningssynpunkt. Arkeologerna får alltså ta det som bjuds, och de högintressanta objekten — de som verkligen kan föra forskningen framåt — kommer man inte åt. Man får gräva där byggnadskalkylen visar på de lägsta exploateringskostnaderna, inte på de platser där utgrävningen ur forskningssynpunkt kan anses mest motiverad. Vad drar statsrådet Göransson för slutsatser av detta? Riksrevisionsverket har i den granskningsrapport som statsrådet nämnde efterlyst åtgärder för att åstadkomma ett bättre resursutnyttjande. När vi förra gången diskuterade denna fråga, i maj 1983, lovade statsrådet att överväga om det förelåg behov av åtgärder som krävde regeringens ställningstagande. Det har, som framgår av en promemoria från RRV som utgavs i somras, uppstått oenighet mellan riksrevisionsverket och riksantikvarieämbetet i bedömningen av kostnadseffekterna av fornminneslagen. Hur ser regeringen på detta? Riksrevisionsverket har bl.a. föreslagit en starkare målinriktning för de arkeologiska undersökningarna samt en bättre uppföljning — såväl kvalitativt som kostnadsmässigt — och erfarenhetsåterföring. Med hänsyn till problemen på byggarbetsmarknaden och mot bakgrund av det statsfinansiella läget borde enligt min mening regeringen ha skyndat på arbetet. Jag vidhåller, herr talman, den uppfattning som jag tidigare vid olika tillfällen redovisat, nämligen att direktiven borde ha ändrats eftersom de enligt min mening har givit utredningsarbetet en felaktig utgångspunkt.
Herr talman! Sten Svensson har naturligtvis rätt när han påpekar att det i många sammanhang blir så att man gör utgrävningar där man är i färd med att exploatera och att detta kan komma i konflikt med forskningsintressena, som kan göra en annan bedömning av var man skall gräva. Låt mig till detta bara säga, att om man mot bakgrund av vad som framförs i Sten Svenssons fråga skulle låta forskningsintressena prioriteras, skulle detta egentligen innebära att man bedömer att mark där det råkar finnas fornminnen i sig skulle ha ett exploateringsvärde för ägaren på grund av att forskningen har ett intresse av dem. Jag är inte beredd att säga att detta i sig skall ge tomtmark ett sådant värde att den skall kunna ”kursas” till forskare, vilket måste bli konsekvensen om man kopplar ihop detta med kostnadsansvaret. Beträffande riksrevisionsverkets förvaltningsrevision ser jag det naturligt att bedöma de synpunkter och problem som sammanhänger med den i samband med att vi ser på utredningsförslaget.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för dessa synpunkter. Jag är ute efter samordning och avvägning mellan motstridiga instressen, inte efter att det ena intresset ensidigt skall styra. Utan tvivel måste man satsa mer på objekt av klart riksintresse. Vi måste också precisera detta riksintresse bättre och åstadkomma en mer rimlig och rättvis kostnadsfördelning. Det behöver inte nödvändigtvis vara så att man till varje pris skall gräva i vartenda kvarter i en intressant stadskärna. Man borde satsa mer på objekt som bättre kan gagna den vetenskapliga forskningen och få en bättre balans mellan de insatta resurserna och utfallet av utgrävningarna. Enligt min mening bör förslagen från riksrevisionsverket kunna utgöra en bra utgångspunkt för ett angeläget reformarbete på detta område, som skulle — Nr 23 kunna leda till en välbehövlig begränsning av de totala samhällsekonomiska ? Torsdagen den kostnaderna på samma gång som forskningen skulle kunna föras framåt i 8november 1984 snabbare takt. En sådan samordning mellan dessa mål — som faktiskt är möjlig — är mycket angelägen. Det kan inte vara rimligt att enbart Om åtgärder för att exploateringsintressen skall styra vid bedömningen av vad som skall bli trygga Immigranttillgängligt för forskningsändamål. Institutets verksam Arkeologiska undersökningar är vetenskaplig forskning, och den skall som het all annan sådan betalas av staten. Fornlämningar angår alla medborgare i samhället. Fornminneslagen bör därför enligt min mening ändras så att enskilda fastighetsägare befrias från ett kostnadsansvar när staten vill hävda ett riksintresse.
Herr talman! Just de bedömningarna förutsätter jag att vi kommer att kunna göra när vi har utredningsmaterialet på bordet.
Herr talman! Jag ber att få tacka för det senaste svaret, för det betyder en utfästelse från statsrådet Göranssons sida som betyder ett fall framåt i den här debatten. Det tycker jag är utmärkt, och jag tackar för det positiva beskedet.

Herr talman! Alexander Chrisopoulos har frågat mig om regeringen är beredd att snabbt vidta åtgärder för att ekonomiskt trygga Immigrant Institutets fortsatta verksamhet i avvaktan på en förutsättningslös utredning om dess nuvarande och möjliga framtida roll i invandrarpolitiken. Jag besvarar frågan efter samråd med statsrådet Gradin. Regeringen har den 27 september i år beslutat att avslå en ansökan från Immigrant-Institutet om bidrag till verksamheten. Detta beslut har av mig och invandrarminister Anita Gradin i ett pressmeddelande samma dag kommenterats på följande sätt. ”Regeringen har när det gäller institutet i dess nuvarande form funnit att de ekonomiska förutsättningarna är så pass undergrävda att det som är institutets uppgift knappast på sikt kan säkras genom anslag till institutet. Regeringen ser emellertid delar av institutets verksamhet som värdefulla och ett visst stöd från staten skulle kunna vara motiverat för sådan verksamhet. Ett sådant stöd skulle eventuellt kunna utgå efter samråd med invandrarorganisationerna. Detta bör prövas i senare sammanhang. Det 31 särskilda värde som verksamheten tillförs genom den lokala anknytningen till invandrargrupper i Borås bör också tas till vara.” Regeringsbeslutet den 27 september föregicks av en mycket grundlig prövning av såväl institutets aktuella som framtida ekonomiska situation. Därvid framkom att den ekonomiska planeringen var behäftad med sådana svagheter att ett statsbidrag i den storleksordning som begärts — omkring en halv miljon kronor — inte kunde te sig försvarbart. Styrelsen för institutet måste nu dra de nödvändiga konsekvenserna av den uppkomna situationen, både ekonomiskt och vad gäller verksamhetens inriktning, former och omfattning. En sådan omstrukturering lär redan ha inletts. Dessutom har det framgått av massmedia att det tydligen träffats vissa uppgörelser med fordringsägarna. Vidare har jag inhämtat att en insamling startat för att sanera ekonomin. Immigrant-Institutet har i mitten av oktober månad kommit in till regeringen med en ny ansökan om bidrag, vilken f.n. bereds inom regeringskansliet.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Göransson för svaret. Min fråga gäller huruvida regeringen är beredd att snabbt vidta åtgärder för att ekonomiskt trygga Immigrant-Institutets fortsatta verksamhet i avvaktan på en utredning om dess nuvarande och möjliga framtida roll i invandrarpolitiken. Det är utan tvivel så att Immigrant-Institutet med den verksamhet det bedriver i dag, och framför allt med de utvecklingsmöjligheter som institutet har, kan spela en mycket betydelsefull roll på invandrarpolitikens område. Institutets främsta insatser utgörs av en omfattande bokutgivning med billiga upplagor av romaner, dikter essäer och barnböcker på olika språk som ur svensk synpunkt kan kallas för udda. Institutets bokutgivning har av invandrarverkets chef betecknats som mycket värdefull och av mycket stor invandrarpolitisk betydelse. Institutets informationsverksamhet fungerar enligt Thord Palmlund vad Västsverige beträffar på ungefär samma sätt som invandrarverkets egen informationsverksamhet för östra Sverige. Immigrant-Institutet bedriver dessutom biblioteksverksamhet och har en omfattande dokumentationssamling. Det finns visserligen ett stort och värdefullt bibliotek med dokumentationssamling som handhas av statens invandrarverk och Stockholms universitet. Men i vårt parti anser vi att det är ytterst värdefullt med en verksamhet som är fristående och oberoende och som bedrivs utan myndigheternas kontroll eller styrning. Vi anser att en biblioteksverksamhet och dokumentationssamling och också förlagsverksamhet kan spela en mycket viktig roll för invandrarpolitiken, särskilt om den kan utvecklas till ett instrument för att tillvarata den samlade invandrarrörelsens intresse. Detta kan gärna ske under ledning av invandrarorganisationerna. Det var glädjande att statsrådet delar vår uppfattning om att delar av institutets verksamhet är värdefulla och att statliga bidrag kan utgå för att bevara den här verksamheten. Det är också glädjande att det finns möjligheter att utveckla ett samarbete med invandrarorganisationerna på detta område. Vi anser det därför värdefullt om den ansökan som i dag beretts i regeringen kunde resultera i att verksamheten kan bestå även i framtiden. Motsatsen skulle innebära en mycket stor förlust för invandrarrörelsen.

Herr talman! Gunhild Bolander har frågat utbildningsministern om regeringen har för avsikt att i proposition till riksdagen möjliggöra förverkligandet av en byggnadshytta på Gotland och när detta förslag i så fall kan förväntas komma. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Riksantikvarieämbetet har överlämnat ett förslag till skapande av en byggnadshytta på Gotland till regeringen. Förslaget förutsätter att staten till den föreslagna stiftelsen överlåter de tillgångar i form av anläggningen vid Djupkvior utanför Visby med där befintlig utrustning och material, som arbetsmarknadsstyrelsen f.n. driver i egen regi. Frågan om AMS i fortsättningen skall bedriva beredskapsarbeten i egen regi eller ej är förmål för överväganden i en statlig utredning, den s.k. AMS-kommittén. Utredningen avser att under våren 1985 till regeringen överlämna sina förslag för regeringens prövning. Dessa förslag bör avvaktas innan slutlig ställning tas till förslaget om byggnadshytta på Gotland. Frågan kommer inom regeringskansliet att beredas vidare av en arbetsgrupp med representanter från berörda departement.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min fråga. Orsaken till att jag har aktualiserat ärendet på det här sättet är att tiden håller på att rusa ifrån både regeringen och de gotländska medeltida kyrkorna i väntan på ett förslag som skulle möjliggöra förverkligandet av en byggnadshytta på Gotland. För ungefär tio år sedan, alltså något år efter det att statsbidragen till restaureringar av de gotländska kyrkorna skurits ned från 100 90 till 40 20 av kostnaderna, konstaterade riksdagens revisorer att det fanns uppenbara risker att församlingarna inte skulle kunna klara underhållet av sina kyrkor. Det krävdes utöver pengar också kunnande. Därför igångsattes ett utredningsarbete för att finna lämpliga former för bevarandet av sådana här kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 1982 var utredningen färdig. Den remissbehandlades i vanlig ordning och överlämnades till regeringen i oktober samma år. Regeringens krav då på de gotländska församlingarna var att de skulle gå samman i en partiell samfällighet. Det kravet har uppfyllts i och med att samfälligheten bildats från den 1 januari 1984. Jag studerade propositionsförteckningen noggrant under den gångna våren och ställde min fråga redan i slutet av förra sessionen för att på så sätt möjliggöra för regeringen att under sommaren utarbeta förslag och ta nödvändiga kontakter. När vi fick propositionsförteckningen inför höstsessionen kunde jag se att det fortfarande inte finns med något förslag i den här frågan. Därför har jag aktualiserat den igen på detta sätt. Jag anser att ansvaret vilar mycket tungt på samfällighetens styrelse. Alla formella kriterier är uppfyllda, och det är viktigt att något händer. Jag vet att arbetsmarknadsverkets platskontor i Visby vill avveckla den byggverksamhet som man har i dag — jag förstår att den frågan tas upp i den utredning som statsrådet talar om. Vi vet samtidigt att det sker en snabb utglesning inom hantverkarkåren, och det är nödvändigt med ett specialkunnande i detta fall. Vi vet att de bägge nyckelpersoner som är kunskapsbärare vad gäller kyrkorestaureringar är på väg bort från arbetet, den ena på grund av ålder och den andra därför att bildandet av byggnadshytta har dröjt så länge. Jag menar att det speciella projekt som tillkomsten av en byggnadshytta innebär kunde ha förverkligats utanför den prövning som skall göras av AMS-kommittén. Jag undrar om statsrådet är medveten om vad man riskerar att förlora under väntetiden, som verkar bli ganska lång.
Herr talman! Jag har inte bedömt det lämpligt att vidta några åtgärder utan att avvakta AMS-kommitténs arbete — jag tror tvärtom att det är en förutsättning. Låt mig bara i anslutning till detta understryka att riksdagen på förslag av regeringen i föregående års budgetproposition ändå har anvisat 2,5 miljoner mer för att kunna klara den här typen av verksamhet.
Herr talman! Vi har konstaterat att det inte är en fråga om pengar. Vi har nogsamt noterat att resurser i form av pengar finns, att det finns förståelse i det avseendet. Men det kunnande som möjliggör att använda pengarna på rätt sätt riskerar att gå förlorad i och med denna väntan på att få förverkliga förslaget. Om vi skall avvakta AMS-kommitténs betänkande och remissbehandlingen av det och frågan sedan skall beredas i regeringskansliet på nytt, kommer det att gå ytterligare något år. Under den tiden är det ett orimligt ansvar som läggs på samfällighetens styrelse.

Herr talman! Per Unckel har frågat mig om regeringen vill medverka till att man inte med hänvisning till skolsociala skäl motsätter sig en av föräldrar och barn önskad skolorganisation. Beslut om nedläggning av en skola fattas av skolstyrelse och länsskolnämnd. Jag begränsar mig därför till att redovisa vissa allmänna synpunkter och tar inte upp det enskilda fall som berörs i Per Unckels fråga. Vid bedömning av om en skola skall läggas ned eller inte måste ett stort antal faktorer vägas mot varandra. Hänsyn bör därvid tas till dels pedagogiska förhållanden, dvs. vad som bäst gagnar undervisningen, dels möjligheterna att rationellt utnyttja skolväsendets resurser. I bedömningen bör också ingå hänsyn till elevernas restider. Om ”skolsociala” skäl påverkar bedömningen skall det således vara som en faktor bland flera andra. Skolsociala bedömningar kan enligt min mening knappast ensamma motivera nedläggning av en skola.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Göransson för svaret på min fråga, även om jag måste medge att svaret gjorde mig besviken. Att det är diskussionen kring Drevdagens skola i norra Dalarna som har aktualiserat frågan är ingen hemlighet. Jag skulle till statsrådets svar vilja lämna tre kommentarer och i anslutning till kommentarerna ställa tre följdfrågor. Den första kommentaren är att en skola som känner sig tvingad att jaga vanliga, hyggliga elever och föräldrar med hjälp av skyhöga viten har misslyckats med sin uppgift. Vad gör statsrådet Göransson när sådant här inträffar? Lutar han sig tillbaka och säger att detta problem är länsskolnämndens eller skolstyrelsens huvudvärk? Drar han några slutsatser? Funderar Bengt Göransson på vad det möjligen är i den nuvarande skoluppbyggnaden som tvingar fram denna typ av handlande? Den andra kommentaren är följande: Skolor behöver naturligtvis från tid till annan läggas ned. Men skolor kan enligt min mening aldrig få läggas ned på grund avs.k. skolsociala skäl, varken som isolerade skäl eller som ett skäl av andra. När den socialdemokratiske skolstyrelseordföranden i Älvdalens kommun apropå nedläggningen av Drevdagens skola säger att ”vi gör det här för barnens bästa”, är det — statsrådet får förlåta mig — varken mer eller mindre än en skymf gentemot de föräldrar som tycker precis tvärtom. ”Jag tycker att jag som förälder känner mina barn bättre än skolstyrelsen. När de anser att barnen mår bäst av att pendla till Idre varje skoldag istället för att gå kvar i Drevdagen, då känner jag mig omyndigförklarad som förälder.” Detta säger en av föräldrarna, Marit Mosshäll, i ett tidningsutta lande för ett år sedan. Min fråga till statsrådet är: Anser statsrådet att när skolans uppfattning ställs mot föräldrarnas är det skolan som har rätt? Eller skall man anta att det är föräldrarna som vet bättre än skolan vad som är bäst för föräldrarnas barn? Min tredje kommentar är att även om en skola måste läggas ned är det inte detsamma som att undervisningen på orten måste läggas ned. Om det offentliga stödet till skolan får följa eleven skapas nya undervisningsmöjligheter. Det statliga och kommunala stödet —- om vi begränsar den kommunala delen bara till den som är rörlig med eleven — uppgår i runda tal till 15 000 kr. per år och elev. Tas denna summa gånger sju, dvs. antalet barn i Drevdagen, blir det mer än 100 000 kr. som skulle kunna ställas till en annan utbildningsanordnares förfogande för att erbjuda ny undervisning. God ekonomi går alltså att förena med föräldraintressena. Varför säger statsrådet Göransson nej till att erbjuda en sådan flexibel möjlighet att tillgodose elevers och föräldrars intressen?
Herr talman! Jag redovisade redan i mitt svar att jag självfallet inte har möjlighet att diskutera det enskilda fall som Per Unckel refererar. Jag kan inte göra det, av flera skäl. Det viktigaste skälet är naturligtvis att frågan om skolors nedläggning är en fråga som skolstyrelse och länsskolnämnd har att avgöra — det är inte regeringen som tar ställning till det. I den tid vi nu lever i, när vi så starkt betonar vikten av att politiska beslut som rör en kommun skall kunna fattas av kommunen, är det viktigt att inte frångå denna princip. Det finns i och för sig besvärsmöjligheter, i den mån någon anser att fullmäktigeförsamlingar grovt överträder de befogenheter de har. Det är riktigt att det kan uppstå konflikter, och det är mycket tragiskt när de drabbar barn som går i skolan. Svaret på den fråga som Per Unckel ställer, om skolmyndighetens uppfattning alltid är den riktiga gentemot föräldrarnas, är att det naturligtvis inte alltid är så. Men det kan inte heller vara så att varje enskild förälder alltid kan anses ha rätt i fråga om sitt barn gentemot skolmyndigheten. Vi vet att det i dag finns ett antal barn som är utsatta för ganska orimliga bedömningar av sina föräldrar, och det är inte möjligt att i varje läge förutsätta att skolan, som har ett undervisningsansvar, är den som har fel uppfattning definitionsmässigt om hur undervisningen skall ordnas för varje enskilt barn. Den principen kan rimligen inte heller gälla. Låt mig till sist bara notera att när det gäller kostnader som framtvingar skolnedläggningar, skulle med den ekonomiska politik som Per Unckels parti företräder ytterligare ett mycket stort antal skolor ha försatts i den situation som den av honom refererade skolan nu har försatts i.

Herr talman! Jag låter den sista kommentaren från statsrådet bara passera revy, med hänvisning till att det nu återstår bara tio månader till nästa val. Man har fått lära sig att i ett sådant läge kommer sådana kommentarer som ett brev på posten. Statsrådet säger nu att man inte i alla lägen kan låta föräldrarnas uppfattning om vad som är bra för deras barn äga företräde. Nej, jag är naturligtvis beredd att acceptera att det finns föräldrar som inte har förmågan att bedöma sina barns bästa. För sådana fall finns det lagstiftning, som också vi moderater anser vara skälig. Men vill statsrådet med det svar han nu har givit insinuera att de berörda föräldrarna i Drevdagens by i norra Dalarna tillhör den kategori föräldrar som ligger på gränsen till att falla under den typen av lagstiftning? Finns det någonting i det som föräldrarna gjort eller gjort gällande i fråga om det nu aktuella fallet — för vi tvingas väl ändå att exemplifiera med detta, även om vi diskuterar principfrågan — som låter antyda att föräldrarna inte förstår barnens eget bästa? Om detta är statsrådets mening, tror jag att han får avvika från tanken att bara diskutera principer och ge detta besked direkt till de föräldrar som slåss för sina barns rätt att slippa pendla den långa sträckan till centralorten. Den andra frågan, varför statsrådet har sådana bekymmer med att ställa sig bakom föräldrarnas krav och att acceptera att det allmännas stöd till undervisning skall få följa eleverna, har han inte kommenterat. Medger ändå inte statsrådet att ett sådant system skulle öka möjligheterna att arrangera god undervisning på sätt som är billigare och mera elevoch föräldraanpassat än det stelbenta statsbidragssystem som vi f.n. har? Det är enligt alla undersökningar uppenbart att s.k. fristående skolor erbjuder sin undervisning billigare och effektivare än det offentliga skolväsendet. Varför inte ge föräldrarna eller någon annan utbildningsanordnare i de kommuner där nedläggningar nu är aktuella möjligheten att söka tillgodose kunskapstörsten hos elever i andra former än bara de stereotypa som det offentliga skolväsendet kan erbjuda?
Herr talman! Låt mig när det gäller fördelning av resurser bara påminna Per Unckel om att de tankar på en elevpeng vilka han vid olika tillfällen har fört fram om något skulle innebära en katastrof för de små skolorna i glesbygd, vilka sannerligen inte skulle klara sig på några genomsnittliga elevpengar. När det så gäller min kommentar om huruvida föräldrarna eller skolmyndigheten bedömer bäst sade jag i mitt svar, att man inte så entydigt och kategoriskt som Per Unckel vill göra gällande kan hävda att föräldrarna alltid har rätt. Jag talar här inte bara om föräldrar som missköter sina barn. Jag utgår från att i det aktuella fall som Per Unckel talar om är föräldrarna mycket måna om sina barn och vet mycket väl vad de vill göra för dem. Men det som jag talar om är det som gäller det samlade intresset i en kommun. Det kan innebära att man i en kommun som ställs i en sådan situation som vi nu diskuterar, för att tillgodose önskemålen från sju eller åtta föräldrar på den lilla orten måste inrätta en kombinerad klass för årskurserna 1, 2 och 3 med 20-25 barn på centralorten. Det är kanske inte bra med hänsyn till önskemålen från föräldrarna till de andra barnen i den klassen.
Herr talman! Självfallet har skolstyrelserna att se till helheten. Problemet i det fall som vi nu diskuterar var emellertid att skolstyrelsen uttryckligen har sagt att det för barnen i Drevdagens by är bättre att pendla in till centralorten. Det var hänsynen till just de sju barn som kommer från Drevdagen som föranledde skolstyrelsen att besluta om nedläggning av skolan. Föräldrarna säger: Nej, vi anser att våra barn socialt mår bättre av att få gå kvar hemma i vår egen by. Min andra kommentar handlar om elevpengen, herr talman. Om vi kunde komma överens om att föräldrarna till barnen i Drevdagens by skall erbjudas de litet drygt 100 000 kr. som de här barnen får i statsbidrag genom den offentliga skolan, skulle Bengt Göransson förmodligen bli förvånad över vad som skulle kunna åstadkommas i form av nya utbildningsmöjligheter. Men Bengt Göransson vågar inte ens låta föräldrar eller andra utbildningsanordnare försöka. Han säger, att detta kommer att misslyckas — trots att all erfarenhet tyder på att de fristående skolorna är långt mycket mer flexibla och långt mer effektiva än det offentliga skolväsendet kan vara i ett fall som detta.
Herr talman! Låt mig till det senast anförda bara intyga att jag högt uppskattar det arbete som man utför i fristående skolor. Men jag tycker inte för den skull att man behöver undervärdera det mycket förtjänstfulla arbete som utförs i det offentliga skolväsendet. Jag noterar att Per Unckel tar varje chans att nedvärdera det arbete som den svenska lärarkåren bedriver i de svenska skolorna — och det tycker jag är litet opassande.
Herr talman! Det ligger inget nedvärderande gentemot den offentliga skolan i konstaterandet att de fristående skolorna bedriver sin undervisning till en lägre kostnad än de offentliga uppenbarligen har möjlighet att göra. Det är ett faktum, och det kan Bengt Göransson, lika väl som jag har gjort, läsa sig till i de undersökningar och de utvärderingar som har gjorts. Men om det, Bengt Göransson, funnits en möjlighet att erbjuda fristående alternativ med ett nytt statsbidragssystem för de elever som riskerar att förlora sin skola — inte bara i Drevdagen utan i många andra orter runt om i landet — varför inte låta dem försöka? Varför dogmatiskt gräva ned sigi en ståndpunkt som säger: Fristående skolor är nog bra, några stycken, som kuriosa i motvikt till det offentliga skolsystemet, men något väsentligt inslag i skolsystemet skall de inte få bli. Tillåt dem, Bengt Göransson. Släpp fram dem! Låt den offentliga skolan tävla med de fristående om att tillgodose elevernas önskemål om en mångfasetterad utbildning — i Drevdagen och på andra ställen i landet.
Herr talman! Den fråga som Per Unckel utgick från gällde om man, med hänvisning till skolsociala skäl, skulle besluta om nedläggning av skolan. Jag konstaterade i det sammanhanget, att skolsociala skäl inte ensamma får avgöra om en skola skall läggas ned. Jag vill också påminna om att i det fall som här har diskuterats har motiven varit ekonomiska. De uttalanden av annan innebörd som har åberopats är lösryckta tidningsuttalanden. När det sedan gäller de fristående skolorna, drar jag slutsatsen att Per Unckel menade att man, för att klara glesbygdsskolor, skall dela ut slantar till de föräldrar som råkar finnas där — och sedan får de ordna skolor bäst de vill. Jag är inte övertygad om att de som bor i glesbygd gillar den lösningen heller.
Herr talman! Vad jag föreslår är att de föräldrar eller andra utbildningsanordnare i glesbygd eller på andra ställen i landet som vill arrangera en skola som ett alternativ till den offentliga skall ha möjlighet att göra det. Fristående skolor skall aldrig, Bengt Göransson, reserveras för elever och föräldrar som har tjocka plånböcker. Alla skall ha möjlighet att dra nytta av den mångfald som konkurrens inom skolsystemet alltid har inneburit. När det gäller det aktuella fallet, som Bengt Göransson i sin senaste replik började med att hänvisa till, är det alldeles uppenbart att Bengt Göranssons partikamrater i Älvdalens kommun uttryckligen har anfört att det är de skolsociala motiven som har varit utgångspunkten för deras bedömning om Drevdagens skolas framtid. Jag tolkar det som Bengt Göransson senast sade så, att han uppenbarligen inte tycker som sina partikamrater. Om det förhåller sig så, anser jag också att Bengt Göransson skulle tala om direkt för partikamraterna vad de skulle kunna göra för att vara mer hänsynsfulla gentemot de föräldrar och de elever som har drabbats mycket hårt av deras beslut.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig om jag vill verka för att stöd från svensk industri åt kulturinstitutioner och kulturarrangemang inte påverkar utformningen och storleken av utgående statligt stöd utan betraktas som ett värdefullt komplement. Det går aldrig att eliminera risken för att företagsstöd till kulturverksamhet får till resultat att den statliga eller kommunala huvudmannen i en ekonomiskt brydsam situation minskar sitt ansvarstagande. Formen för företagsstödet kan i sammanhanget ha stor betydelse. Ett bidrag till ett enstaka arrangemang eller avgränsade projekt inverkar på annat sätt än ett driftbidrag. Dessa frågor berörs tämligen utförligt i årets budgetproposition, där jag bl.a. anförde att det kan vara naturligt att näringslivet eller andra sponsorer går in i och medverkar i olika projekt, men det är viktigt att staten och kommunerna behåller ansvaret för kulturens ”basresurser” så att institutionerna kan agera självständigt gentemot intressen utifrån . Med detta anser jag att den fråga som Ingrid Sundberg har ställt är besvarad.

Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret, som var betydligt mindre positivt än jag hade väntat mig. Jag kan inte se svaret annat än som ett hot riktat mot de kulturinstitutioner som nu allt oftare söker finansieringskällor utanför det allmänna. ”Det går aldrig att eliminera risken för att företagsstöd till kulturverksamhet får till resultat att den statliga eller kommunala huvudmannen i en ekonomiskt brydsam situation minskar sitt ansvarstagande”, säger kulturministern. Den kommunala huvudmannen kan vi här lämna därhän. Bakgrunden till min fråga är helt enkelt att jag ville få ett uttalande från kulturministern i den här frågan. Det pågår en något yrvaken debatt i vårt land, både på institutioner och kulturarbetare emellan. Alla vet att kulturen med alla dess inriktningar i samband med en försämrad ekonomi kan komma i strykklass och kanske betraktas .som det strössel på kakan som visserligen gör den mera smaklig men som inte ökar mättnaden. Min fråga gällde inte kulturens ställning mot bakgrund av det allmänna ekonomiska läget. Frågan gällde hur kulturministern ser på en situation där stöd utgår från enskilda källor och vilken inverkan detta kan ha på statligt stöd. Socialdemokraterna har under den något förvirrade debatt som under de senaste åren förts om stöd från andra källor än det allmänna kommit med olika typer av hotelser och talat om de hemska följderna av ett sådant ökat stöd. Kulturlivet skulle bli företagsstyrt, och friheten skulle begränsas. Endast den etablerade kulturverksamheten skulle kunna fortleva. Starka finansintressen skulle få makt över konstnärerna osv. Dessutom skulle statens vilja att stödja den fria och oberoende kulturverksamheten minska. När man är ute och talar med konstnärer, med skådespelare och med folk i kulturlivet är det just detta sista argument som gör att de ställer sig skeptiska till inflödet av ett stöd som skulle kunna berika deras verksamhet och kulturlivet i dess helhet. Ofta är de självfallet socialdemokrater. Jag undrar då: Har man så litet förtroende för kulturministern att man tror att han inte kan stå pall inför finansministern, när kulturinstitutioner ibland tacksamt tar emot stöd från andra än stat och kommun. Jag hade hoppats att kulturministern i det här avseendet skulle kunna ta ansvaret för det statliga stödet och klart uttala att det stöd som kommer från andra håll är ett värdefullt komplement. Vad kulturministern gör är emellertid bara att hänvisa till att det är ”naturligt”, som det stod i budgetpropositionen. Det tycker jag är ytterligt magert.
Herr talman! Nej, Ingrid Sundberg, jag uttalar inga hot. Jag har tvärtom i mitt svar sagt att det är naturligt och viktigt att stat och kommun svarar för basresurserna. Jag har i ett antal sammanhang — bl.a. i en diskussion med Ingrid Sundberg vid ett tidigare tillfälle — tagit upp frågan om det som kallas sponsring. Jag har också mycket bestämt klargjort att jag tror att det är bra om man använder företagsstöd till sådant som kultur på den egna arbetsplatsen, kultur inom branschen — exempelvis medverkan till att etablera ett branschmuseum — och till sådant som är evenemang. Jag tycker snarare att det är Ingrid Sundberg som är litet yrvaken. Förra gången vi diskuterade fördes diskussionen med utgångspunkten att företagen skulle ersätta det som staten inte skulle behöva ge. Under sommaren har den här sponsordebatten klarnat på en väsentlig punkt. Man har upptäckt att det faktiskt handlar om marginella insatser. Om ett stort skandinaviskt flygbolag till en konstnärlig institution i Stockholm under två år ger fribiljetter till ett sammanlagt värde av 250 000 kr. per år, avlönar man därigenom faktiskt inga av institutionens artister. Om institutionen såsom helhet behöver 78 milj.kr. om året, är beloppet 250 000 kr. naturligtvis en något marginell insats. Den är betydelsefull, men den är trots allt marginell. I detta läge har jag förklarat att man inte skall tro att någon kan överta ansvaret. Men om det företagsstöd kommer som Ingrid Sundberg i den föregående diskussionen förutskickade, skulle det rimligen kunna få konsekvenser, t.ex. om flygbolaget ville stå för hälften av de 78 milj.kr. som institutionen behöver.
Herr talman! I de fall där driftstöd till kulturinstitutioner förekommer, är det hela tiden tänkt såsom ett marginellt stöd. Det finns alltså ingen skillnad mellan den debatt som Bengt Göransson och jag då förde och den debatt som vi för i dag. Skillnaden är i stället att det hot som den gången framfördes av Bengt Göransson nu har blivit allmänt anammat. Socialdemokrater i kulturnämnder och på andra håll för fram detta såsom en verklighet. Vad är då basresurser? Säg till våra institutioner att staten och kommunerna alltid kommer att stå för basresurserna, medan de övriga anslag, som institutionerna redan i dag har möjlighet att få genom utformningen av kulturbudgeten i budgetpropositionen, kan reduceras om andra intressenter anmäler sig. Det finns också en annan viktig fråga. Bengt Göransson har många gånger förklarat att ett sådant här stöd kommer att gå enbart till den populära och allmänt omhuldade kulturen och att den smala kulturen kommer att bli lidande. Men jag vill höra Bengt Göransson säga att det ligger ett värde i detta komplement, ett ord som också jag använde och som har samma betydelse som ordet marginell. Om Bengt Göransson tror att jag vill att näringslivet och enskilda skall överta hela kulturen i vårt land, tror han fel. I och för sig skulle jag tycka att det vore bra om det funnes ett så brinnande kulturintresse. Det skulle nog också Bengt Göransson göra. Men den tiden torde ligga långt framför oss.
Herr talman! Skillnaden mellan denna och föregående debatt är i själva verket att Ingrid Sundberg då trodde att företagsstödet skulle betyda mer än de mycket marginella effekter som det nu faktiskt har. Debatten i dag har klargjort att Ingrid Sundberg inte längre tror så, och det tycker jag är glädjande.
Herr talman! Utvecklingen inom kulturlivet i vårt land visar inte att det är fråga om ”mycket marginella effekter”. Se på Matisseutställningen på Moderna museet. Orphei Drängar har varit på resa i Japan. Scandinavian Today öppnade dörrarna för svensk konst och musik också i andra länder än USA och gav möjlighet till turnéer samt skapade ett ökat intresse för svenska kulturaktiviteter. Det är inte ”mycket marginella effekter”. Med ”marginell” menar jag att detta stöd ligger ovanpå det stöd som samhället ger. Bengt Göransson har gjort mig besviken genom att vidhålla ett hot, som sprider sig ute bland våra kulturarbetare.
Herr talman! Ingrid Sundberg vet mycket väl att jag inte har hotat med att den socialdemokratiska regeringen skall dra in några anslag. Jag har konstaterat att företagsstödet är marginellt också när det gäller ett så spektakulärt evenemang som Matisseutställningen på Moderna museet. Om Moderna museet under ett år får disponera flygbiljetter för 250 000 kr. och om American Express ger ett anslag som ligger därunder, möjliggör det faktiskt inte hela utställningen. Det är ett statligt ansvarstagande som ligger i botten. Jag tycker ändå att det finns skäl att påminna om detta. Dessutom får det företag som bidrar ett visst utbyte. Dess medarbetare slipper betala entré till utställningen. Det är en ganska hygglig affärsuppgörelse som man skall välkomna. Men man skall inte tro att den möjliggör verksamheten. Detta faktum måste ändå påpekas.
Herr talman! Jag vill bara uttrycka glädje över att Bengt Göransson här använde ett positivt ord och sade att man skall välkomna sådan medverkan. Jag kan likställa det med ”värdefullt komplement”.

Herr talman! Ingrid Sundberg har frågat mig om jag vill medverka till ett klarläggande av att kommunalt stöd kan utgå till kulturarrangemang som = Nr 23 anordnas av ett privatägt bolag. Torsdagen d Jag besvarar frågan efter samråd med statsrådet Holmberg. 4 8 He Kommuner får, inom ramen för sina befogenheter enligt allmänna kommunalrättsliga principer, ge stöd åt kulturverksamhet som anordnas av enskilda VA SE då öl eller enskilda av någon annan kategori är Ordet korumpata: Självfallet ankommer det på kommunerna själva att fatta beslut om omfattningen, inriktningen och utformningen av det kommunala stödet åt kulturevenemang.

Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret. Frågan hänger naturligtvis indirekt ihop med den förra. Den är möjligtvis omvänd så till vida att man kan säga att det råder osäkerhet också ute i kommunerna och deras kulturnämnder om hur de skall agera när det gäller ansökan om bidrag till kulturaktiviteter som anordnas av företag eller enskilda. Låt mig först slå fast — och däri instämmer jag helt med kulturministern — att kommunerna har oväldig rätt att själva bestämma hur de skall agera i de enskilda fallen. Därför skall vi inte diskutera något enskilt fall, men jag förbehåller mig rätten att ta upp ett som exempel. Regeringen kan föra fram sina ståndpunkter på olika sätt. Man kan stifta lagar, och man kan ge konkreta svar i riksdagen. I den mån det blir publicitet kring det, kan ett svar bli ledande för de partikamrater eller den majoritet man har i olika kommuner. Men man kan också bedriva någon form av smygarbete och inte säga ifrån klart och tydligt vad man tycker, och här råder en stor osäkerhet bland de socialdemokratiska kulturnämndsledamöterna i vårt land. Jag tar självklart upp som exempel den stora musiksatsningen i somras på Salsta. Två personer fick idén att göra en musikfestival, som blev lyckad. Entusiasmen bland åhörarna var stor. Det var långa köer innan dörrarna till konsertsalarna öppnade, och det var extranummer av alla de förnämliga musiker som ställde upp. Man skulle naturligtvis tycka att de kulturansvariga i Uppsala tacksamt borde ha tagit emot den här satsningen och behandlat den med omtanke och välvilja. Sturigheten tycks emellertid ha varit total hos s-vpk-majoriteten över det famösa tilltaget att två privatpersoner — och i det här fallet utan stöd av folkrörelserna — anordnade konserter för allmänheten. Kulturnämnden kunde av ”kulturpolitiska skäl” inte stödja verksamheten. Vilken kultur företräder man, om man inte kan och vill medverka till att allmänheten får tillfälle att lyssna till musik framförd av vår tids förnämsta tonkonstnärer? Nämnden ville inte stödja evenemangen med en garantisumma, inte subventionera bussar till konserterna eller bidra till en flygel. Man svarade: ”Med anledning av att festspelen anordnats av ett privatägt bolag beslutar kulturnämnden i enlighet med kulturprogramnämndens förslag att avslå ansökan om bidrag.” 43 Jag begär alltså inte att kulturministern skall yttra sig i det enskilda fallet. I motsats till föregående gång tycker jag ändå att svaret här var klargörande. Jag hoppas bara att det sprids till ansvariga ute i kommunerna, så att en kulturnämnd som vill medverka i enskilda satsningar inte skall känna sig förhindrad av någon okänd socialdemokratisk partiinställning. Om kulturministern ville beröra sin egen syn på värdet av sådant samarbete vore det bra.